Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag håller med om att det är ett stort och komplicerat problem som jag här tar upp. Därför var jag angelägen om att i första omgången genom en fråga anhängiggöra det för, som jag hoppas och tror, en fortsatt debatt. Den beskrivning av nuläget som statsrådet ger är fullt korrekt, men som svar på min fråga tycker jag inte att den är helt tillfredsställande. Det är riktigt att samhällsekonomiska värderingar kommer till uttryck i regeringens årliga prövning av statsbudgetens alla anslag. Statsrådet erinrar om den trafikpolitiska utredningen, som just nu håller på med fördelningen av kostnadsansvaret inom transportsektorn. Men frågan om samhällsekonomiska investeringskriterier för SJ:s affärsbanenät, kanske i synnerhet, prövas inte i någon av de nu aktuella utredningarna. SJ:s investeringsplan för de kommande tio åren är närmast uppbyggd på marknadsmässiga bedömningar och på hänsyn till den tekniska utvecklingen. Men där finns inga kriterier för att lägga samman de samhällsekonomiska bedömningar som har vidareutvecklats i den i fjol framlagda utredningen från kommittén för den långsiktiga vägplaneringen, KLV. Det är närmast något liknande, en KLJ, som jag efterlyser när det gäller investeringar på järnvägens område. En rad exempel kan anföras på nyttan av en sådan plan och sådana kriterier, men jag har inte tid till det nu. Jag skulle därför bara vilja ställa denna fråga: Är kommunikationsministern beredd att, efter att ha övervägt det, ge tilläggsdirektiv till trafikpolitiska utredningen att se över investeringskriterierna för SJ:s långsiktiga planering?

Herr talman! Det är naturligtvis alldeles riktigt att SJ inte bedömer investeringarna ur samhällsekonomisk synvinkel. Det skall inte SJ göra. SJ följer bara de regler och principer som fastlagts av regering och riksdag om att SJ skall göra sina bedömningar ur företagsekonomisk synvinkel. När sedan SJ, som ju inte avgör hur stora investeringsmedel verket får förbruka, vänder sig till regeringen för att begära investeringsmedel till viss åtgärd, är det regeringen som skall göra de samhällsekonomiska bedömningarna och värderingarna och den slutliga sammanvägningen. Det har inte SJ vare sig kompetens eller uppdrag att göra. Detta är rollfördelningen. Jag kan inte svara på hur min företrädare och den föregående regeringen har gjort, om de lagt in några samhällsekonomiska värderingar och bedömningar. Har de inte gjort detta så är det enligt min uppfattning felaktigt. Jag kan försäkra herr Sellgren om att den nya regeringen kommer att göra det, så som är avsett i riktlinjerna för rollfördelningen mellan det affärsdrivande verket SJ å ena sidan och regeringen och riksdagen å andra sidan. Herr Sellgren ställde frågan om jag avser att ge några tilläggsdirektiv i den här speciella frågan till trafikpolitiska utredningen. Jag kan inte svara på det i dag, men jag skall överväga saken.
Herr talman! Jag vill tacka för det kompletterande svaret och särskilt för det sista löftet. Jag är helt på det klara med att statsrådet inte nu kan avge ett löfte så här på rak arm. Jag håller med om att SJ är ett affärsdrivande verk; där finns det en klar skillnad mellan SJ och vägverket. Jag menade inte att i SJ:s planering skulle läggas in kriterier som har med samhällsekonomiska bedömningar att göra. Men det borde finnas övergripande kriterier för den här verksamheten även om besluten fattas av regeringen — så att det inte från tid till annan sker olika bedömningar.

Det borde alltså finnas övergripande bedömningar även för SJ:s verksamhet, som självfallet skulle leda till att om en åtgärd innebär förluster för SJ som affärsdrivande verk skulle de också regleras genom vissa instrument.
Herr talman! Jag delar naturligtvis herr Sellgrens uppfattning att det är av värde — kanske t.o.m. av mycket stort värde — för regeringen i dess ställningstaganden om det finns tillämpningsbara och något så när entydiga övergripande samhällsekonomiska kriterier att anlägga vid ställningstaganden i sådana här frågor.
Herr talman! Det erkännandet kanske har sitt värde, men jag hemställer att kommunikationsministern tänker mycket allvarligt på detta. Jag vill till slut ta ett annat exempel. Enligt min uppfattning — och trafiken 120 jag är inte ensam om den — har SJ medvetet skjutit fram investeringar och planering beträffande köp av motorvagnar. Man har dragit in persontrafiken på vissa trafiksvaga linjer och därigenom fått ett litet överskott av motorvagnar, som har flyttats över till andra linjer som fortfarande är i gång. Dessa motorvagnar har nu slitits ned under många år, och i dag är de ett mycket obekvämt och opraktiskt transportmedel. De är kanske billiga i drift — men i flera avseenden undermåliga, även servicemässigt. Om SJ hade haft ett klart tryck på sig att persontrafik skall upprätthållas och att en modern vagnpark med hög standard skall finnas, då skulle vi ha haft nya motorvagnar långt tidigare. En sådan planering skulle också ha inneburit en framförhållning. Då hade kanske svensk industri kunnat vara med, och SJ hade inte som nu, när motorvagnar skall anskaffas under tidsnöd, måst hänvända sig till utlandet.
Herr talman! Jag vill bestämt tillbakavisa den beskyllning som nu riktades mot SJ:s ledning, nämligen att SJ medvetet och — underförstått — i dålig avsikt hade uppskjutit beställningen av nya motorvagnar. Förhållandet är snarast det att SJ har haft för små investeringsramar. Man skall komma ihåg, när man talar om detta i det här huset, att det är riksdagen som fastställer investeringsramarna.
Herr talman! Jag accepterar herr statsrådets förklaring med tanke på den insikt han som tidigare styrelseledamot har i SJ:s verksamhet. Men det brister ändå i SJ:s planering ur samhällsservicesynpunkt, eftersom SJ aldrig tidigare redovisat för regering och riksdag att motorvagnsparken behöver förnyas. Det är först sedan det har kommit ett opinionstryck från riksdagen som SJ har vaknat upp och sagt sig, att nu skall det köpas motorvagnar. Och det har skett under tidsnöd, så att man måst hänvända sig till utlandet.

Herr talman! Herr Andersson i Södertälje har frågat mig om jag inte anser att det bör ingå i televerkets service att anpassa sin verksamhet till den kommunreform som nu gällt i sex år. Telefonnätet, som i dag är helt automatiserat, har byggts upp under en mycket lång tid, mer än 50 år. Uppbyggnaden har skett på grundval av abonnenternas teletrafik mellan skilda orter och områden och efter noggranna studier av de influensområden som bildats omkring de olika tätorterna. Detta har lett till ett högt utnyttjande av gjorda investeringar. Man har därigenom kunnat uppnå mycket låga telefontaxor för alla kunder, inte minst sett i en internationell jämförelse. Automationen ger dessutom åt alla möjligheter att telefonera snabbt. De ändringar av landets administrativa indelning som gjorts vid olika tillfällen har enligt televerkets beräkningar inte haft något avgörande inflytande på telefonabonnenternas samtalsvanor och samtalsbehov i stort. Man kan därför inte bygga om telefonnätet enbart på grund av ändrad kommunindelning etc., eftersom detta skulle bli mycket dyrbart och slå igenom på taxorna. Att anpassa riktnummerområdena till de nya kommunerna skulle innebära mycket kapitalkrävande investeringar av en storleksordning som inte kan motiveras av det kända trafikbehovet. Vidare skulle abonnenterna i många fall förlora de taxeförmåner de i dag har åt andra håll än kommunens centralort och dit de kanske har sitt största trafikintresse. Många abonnenter skulle få byta nummer. Man kan däremot med bibehållen telenätsuppbyggnad anpassa taxorna och göra smärre anpassningar av telenätets indelning till t.ex. ändringar av kommunindelningen och vissa orters ändrade influens. För att möjliggöra för abonnenterna att till låg taxa ringa till sin kommunala centralort har således införts speciella centralortstaxor. Dessa innebär att ingen abonnent skall betala mer än en markering var tredje minut för samtal till sin centralort. Denna reform var helt genomförd den 1 januari 1974, dvs. vid den tidpunkt då samtliga nya kommuner hade bildats, och innebar i de flesta fall kraftiga taxesänkningar för berörda abonnenter. Televerket har vidare i annat sammanhang föreslagit enhetstaxor för kortväga telefonsamtal, dvs. att nuvarande lokal och närsamtalstaxor slås samman. Härvid föreslås markeringsintervallet bli 4 minuter under trafikstark tid och 12 minuter under trafiksvag tid. 4 minuters intervall skulle därvid införas även för centralortstaxan. Härigenom skulle samma taxa gälla till centralorten för så gott som alla kommuninvånare. Regeringen prövar f.n. dessa förslag. I televerkets översyn av taxorna inom kommunerna ingår vidare att - om det visar sig tekniskt och ekonomiskt möjligt — införa enhetliga taxor även mellan övriga områden inom kommunerna. Ett förslag från televerket i detta avseende kan väntas i slutet av 1978. Beträffande katalogindelningen pågår inom televerket en utredning för att i möjligaste mån anpassa denna till såväl abonnenternas som myndigheternas och näringslivets önskemål. Då utredningen väntas bli klar först om ett å två år kan några definitiva besked om den framtida utforinningen f.n. inte lämnas.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är att det inom Södertälje kommun f. n. finns tre riktnummerområden. Invånarna i de södra delarna och invånarna i de norra delarna av kommunen måste ringa rikssamtal när de skall ha kontakt med exempelvis de kommunala förvaltningarna, butikerna i centrum eller annan service i centralorten — eller ringa till bekanta, bosatta i kommunens centrala delar. Det finns också andra kommuner i Stockholms län som har samma problem. Bara ett exempel: I Botkyrka kommun har Tullinge villasamhälle, som ingår i denna kommun, ett helt annat riktnummer än vad övriga delar av Botkyrka kommun har. I det svar som Södertälje kommun fått från televerket framgår med all tydlighet att televerket inte har några planer på förändringar och inte heller några ambitioner att göra ändringar av riktnummerområden. Televerket skriver i detta svar: ”Televerkets möjligheter att skapa överensstämmelse mellan riktnummerområdesgränser och kommungränser är av vad som framgår av ovanstående begränsade av ekonomiska skäl.” Det är således inga tekniska problem, utan det är en kostnadsfråga. Men i televerkets svar finns inte ens en antydan om att man vill göra en anpassning till dagens kommungränser, trots att automatiseringen av telefonnätet gjordes i stor utsträckning på 1950 och 1960-talen och i huvudsak kom att anpassas till 1952 års kommunreform. Som bekant blev inte den kommunreformen bestående särskilt lång tid. I dag har vi en helt annan kommunindelning. När jag har tillfälle att i dag studera det svar som kommunikationsministern har gett på min fråga, ser jag att det ändå andas vissa antydningar till förändringar. Bl. a. står det i svaret att det är tänkbart att ”göra smärre anpassningar av telenätets indelning till t.ex. ändringar av kommunindelningen och vissa orters ändrade influens”. Att det i många län finns behov av att göra sådana smärre ändringar i detta avseende är jag vid det här laget helt övertygad om. Kommunikationsministern anger också i sitt svar att det finns möjlighet att arbeta ännu mera intensivt med taxorna för att anpassa dem och därigenom kunna eliminera en del av de olägenheter som i dag föreligger. Det är naturligtvis bra att man gör en sådan anpassning av taxorna. Men jag anser att man också måste se över riktnummerområdena i detta avseende.
Herr talman! Låt mig bara kort tala om för herr Andersson i Södertälje att visst skall televerket försöka göra de smärre anpassningar som är möjliga utan alltför stora kostnader. Men skulle man göra en fullständig anpassning över hela landet skulle det i dagens kostnadsläge kräva en investering på ungefär en halv miljard kronor. Det är väl uppenbart att — Nr 42 det skulle innebära en sådan betydande uppjustering av taxorna att åt

Om åtgärder för att Herr talman! Vi fick där ytterligare en uppgift på vilka kostnader en = trygga sysselsätttotal revidering skulle medföra. Jag är tacksam för den uppgiften. Men = ningen i Kisa jag anser att det också finns skillnader i behov och att behovet att verkligen kunna göra anpassningar av nummerområdena till kommungränserna i vissa kommuner är betydligt större än i andra. Jag hoppas också att televerket fortsätter att göra undersökningar om folks samtalsvanor och samtalsbehov. Jag tror att många kommuner efter den senaste kommunindelningen har fått helt andra influensområden än tidigare och att människors samtalsvanor och samtalsbehov har förändrats i riktning mot centralorten i de nya kommunerna.

Herr talman! Herr Stensson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att annan statlig verksamhet lokaliseras till Kisa för att ersätta sysselsättningsbortfallet vid nedläggningen av postgirots stansverksamhet. På grund av bl.a. då rådande rekryteringssvårigheter i Stockholm inrättade postverket en stansfilial i Kisa år 1966.

Nr 42 makterna.

Detta innebär bl.a. att verket löpande måste bedriva en planmässig rationa — oo lHisering för att möta oundvikliga kostnadsstegringar av olika slag. Över Om åtgärder för att gången från stansning till s.k. direkt dokumentläsning är exempel på trygga sysselsätt en sådan rationaliseringsåtgärd hos postverket. Under sådana förhållanningen i Kisa den kan verken inte företa omlokaliseringar och etableringar som inte motiveras av kundunderlag, trafikbehov o. d. De instruktioner och ramar inom vilka verken arbetar tillåter följaktligen inte att verken etablerar andra verksamhetsgrenar vare sig i sysselsättningsfrämjande eller annat syfte. En etablering av för kommunikationsverken främmande verksamheter i Kisa eller på annan ort skulle direkt motverka de ansträngningar verken i övrigt gör för att kunna fullgöra sina åligganden och vidmakthålla sin servicenivå till så låga priser som möjligt. Frågan om att skapa sysselsättning för den personal som berörs av stansningens slopande i Kisa och som inte accepterar annan anställning inom postverket får därför ses som en allmän arbetsmarknadsfråga. I samråd med arbetsmarknadsdepartementet har postverket anmodats att undersöka om något annat företag —- eventuellt med utnyttjande av de resurser i fråga om lokaliseringslån m.m. som står till buds — kan etablera sig i Kisa. Undersökningen pågår, och jag kan därför inte nu uttala mig om vad den kan leda till.

Herr talman! Jag får först tacka kommunikationsministern för att han svarat på min fråga. Av svaret kan jag utläsa att problemet nu betraktas som en allmän arbetsmarknadsfråga. Att frågan ställdes till chefen för kommunikationsdepartementet beror på att jag anser att det verk eller det departement som är berört måste ta ett speciellt ansvar då staten lägger ned verksamhet och försätter enskilda och kommunen i ett besvärligt sysselsättningsläge. Av de handlingar och den information jag skaffat mig från Kinda kommun framgår att uppvaktningar i ärendet skett åtskilliga gånger. När kommunen 1973 gjorde sig påmind för att om möjligt få en utökning av antalet arbetstillfällen till stånd fick man klart för sig att Stansfilialen snarare befann sig på ett avvecklingsstadium. Jag vet inte om det är riktigt, herr kommunikationsminister, att dra den slutsatsen att det var en tillfällighet att kommunen då fick vetskap om vad som var på gång. I en inlaga från kommunen av den 13 februari i fjol till dåvarande arbetsmarknadsministern hänvisas till att postverket/företagsledningen sagt sig vara beredd att medverka till att skaffa ersättningsverksamhet. Känner kommunikationsministern till vilka initiativ som kan ha tagits i detta avseende? Jag ställer frågan trots att jag vet att en annan minister tidigare var ansvarig för departementet. Jag förutsätter att det finns någon 124 form av dokumentation, om sådan aktivitet varit på gång. Det har ju Av skrivelsen kan utläsas att kommunen fått uppfattningen att av Torsdagen den vecklingen av stansfilialen skall ske successivt fram till 1978. Men enligt 9 december 1976 länsstyrelsens skrivelse av den 20 oktober i år fruktar man att verksamheten skall vara avvecklad redan vid halvårsskiftet 1977. Det är en Om åtgärder för att kalldusch för kommunen och även för de anställda att nedläggningen trygga sysselsättav stansfilialen tidigareläggs i förhållande till vad man från början hade = ningen i Kisa anledning frukta. Vidare har man alltså utläst visst positivt intresse från postverkets sida om att hjälpa till med ersättningsverksamhet, men ännu har inga konkreta förslag kommit. När kan ett sådant besked förväntas under medverkan av kommunikationsdepartementet eller i samråd med arbetsmarknadsdepartementet?
Herr talman! Jag kan meddela att jag erfarit att postverket undersökt sina egna möjligheter att placera någon annan verksamhet i Kisa men inte funnit någon sådan möjlighet. De ursprungliga planerna att lägga ned verksamheten i Kisa innebar att detta skulle ske fr.o.m. den 1 juli 1974, men det har nu senarelagts till 1977. Om det meddelande som herr Stensson talade om från postens sida till myndigheterna i Kisa var föranlett av någon uppvaktning från Kisa kommun eller inte kan jag, av helt naturliga skäl, inte svara på.
Herr talman! Detta är ett stort problem för Kinda kommun. I den skrivelse som länsstyrelsen sänt till kommunikationsdepartementet betonas att de 90 arbetstillfällen som det är fråga om skulle motsvara 7 000 arbetstillfällen i Stockholm för bl.a. kvinnliga arbetstagare. Det är som sagt ett stort problem för kommunen. Därför är det mycket angeläget att det verkligen kommer till stånd ett samråd mellan de olika departementen och verken för att underlätta att arbetstillfällen tryggas även i denna kommun.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att detta är ett problem både för Kisa kommun och för de anställda vid stansningscentralen. Jag har fullt klart för mig att det erbjudande som posten har lämnat de anställda om anställning i postens verksamhet på annan ort för de flesta inte är särskilt realistiskt. Därför är det ytterst angeläget att de undersökningar som nu pågår och som jag nämnde i slutet av mitt svar på herr Stenssons fråga leder till resultat som ger nya arbetstillfällen just i Kisa.

Herr Wästberg i Stockholm har frågat mig om det är min uppfattning att en lagstadgad förkortning av fordonslängderna bör ske.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för ett svar som kanske var mer koncist än klargörande. Sverige tillhör ju de ytterst få länder som tillåter mycket långa fordon. I nästan hela Europa är 18 m den maximala längden för lastbilar. England håller f. n. på att gå upp till en maximilängd på 18 m för att därmed anpassa sig till EG. Nackdelarna med de väldigt långa lastbilarna är uppenbara för varje bilist. De skapar större risker vid omkörning och möten. Irritationen i trafiken ökar. Trafikrytmen störs. Vid sidan av trafiksäkerhetsskälen talar också en del ekonomiska skäl för en förkortning av lastbilslängden. Trafikplatser och korsningar måste i dag byggas så stora att också de mycket långa lastbilarna kan klara svängarna. Kommunikationsministern hänvisar till trafiksäkerhetsutredningen, men frågan om längden på lastbilar har faktiskt redan utretts åtskilliga gånger. Till grund för de bestämmelser som nu gäller låg statens trafiksäkerhetsråds betänkande från 1966. Trafiksäkerhetsrådet ansåg att trafikfaran ökade i relation till fordonens längd. Därför motiverade — redan enligt den utredningen — trafiksäkerhetshänsyn restriktivitet när det gällde att tillåta långa fordon. Sedan dess har den trafikpolitiska utredningen tagit ställning för att maximilängden för fordon bör sättas till 18 m. Statens trafiksäkerhetsverk har remissvarat på den utredningen och kommit fram till att vi bör begränsa fordonslängden. Också den trafiksäkerhetsutredning som kommunikationsministern nu hänvisar till för att undvika att ge ett klart svar har tillstyrkt den föreslagna minskningen av högsta tillåtna längd hos fordon och fordonskombinationer från 24 till 18 m. Naturligtvis går det alltid att i alla frågor väga fördelar mot nackdelar. Det finns också nackdelar med att förkorta fordonslängden — främst risken för att vi då skulle få fler långa fordon i trafiken. Därför skall naturligtvis en förkortning av den tillåtna fordonslängden kombineras med andra åtgärder som stimulerar till en ökad övergång till järnväg. Men det intressanta är att alla dessa utredningar och myndigheter; som mycket väl också ser riskerna med en förkortning av fordonslängden, i sin sammanvägning har kommit fram till en entydig slutsats: Fordonslängden bör förkortas! Stoppa de längsta lastbilarna! Mot den här bakgrunden är det litet oroande att kommunikationsministern är så angelägen om att hålla alla dörrar helt öppna för att vi skulle bevara den nuvarande fordonslängden. Jag kan i och för sig förstå att han inte vill gå in på detaljer för en reform om förkortad fordonslängd. Men det vore rimligt om vi fick någon mer precisering än det lakoniska svar som lämnats här. Bilproducenter och åkare borde få besked om vilken utvecklingslinje den som är satt att ansvara för trafiksäkerheten förespråkar. Skall vi i Sverige fortsätta med våra unikt långa lastbilar?

Herr talman! Regeringen kommer nästa år att lägga fram en trafikpolitisk proposition för riksdagen. Den kommer att innehålla trafikpolitiska riktlinjer på en mängd områden, inte minst naturligtvis på det trafiksäkerhetspolitiska. Det är väl ganska naturligt att man inte vill föregripa detta tillfälle t.ex. genom ett ställningstagande till fordonslängden. Visst finns det skäl som talar för en förkortning av fordonslängden, och visst kan man argumentera för att det skulle innebära en ökad trafiksäkerhet. Men detta gäller endast, herr Wästberg i Stockholm, under förutsättning att antalet fordon och den mängd gods som transporteras på vägarna minskar och att den spårbundna trafiken kan göras så attraktiv att i vart fall den tillkommande delen gods förs över från landsvägstrafik till järnvägstrafik. Om så inte sker, om samma godsmängder fortsättningsvis — sedan fordonslängden minskat och godsmängden ökat — skall transporteras på landsväg kommer naturligtvis antalet fordon att öka mycket starkt. Där kan man allvarligt ifrågasätta vilket som är mest trafiksäkerhetsfrämjande -— ett stort antal 18 meters fordon eller ett mindre antal 24 meters fordon. Det är sådana frågor, liksom möjligheterna att åstadkomma sådan at fordonslängder Göta kanal traktivitet hos de spårbundna transporterna, som jag talat om, som gör att jag vill avvakta den allsidiga utredning som nu pågår.

129, och anförde: Herr talman! Herr Jansson har frågat mig när jag avser lägga förslag till riksdagen om en upprustning av Göta kanal. Frågan om upprustning av Göta kanal bereds inom kommunikationsdepartementet. Jag räknar med att lägga fram förslag i frågan i vår.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det har blivit litet väl mycket Göta kanal i kammaren. Vi hade en lång debatt i ämnet i går. Jag skall försöka att inte upprepa den. Kommunikationsministerns svar är positivt, och jag vill tacka för det. Det är också mycket intressant — särskilt mot bakgrund av den debatt vi hade i kammaren i går och det beslut riksdagen då fattade. Jag tvingades ställa den här frågan när det blev känt för mig hur trafikutskottets borgerliga majoritet hade behandlat ett antal motioner i dessa ärenden. Man avstyrkte samtliga motioner, även den motion jag stod bakom, nämligen om upprustning av kanalen enligt herr Hjalmarsons förslag. Jag är alltså tacksam att det kommer ett förslag nu. Vi fick besked i våras att herr kommunikationsministerns företrädare herr Norling var beredd att lägga fram ett förslag till riksdagen på det här området under hösten. Men jag har full förståelse för att kommunikationsministern naturligtvis måste ha möjligheter att överväga dessa ting i sitt nya ämbete. Jag hade nog hoppats att ärendet skulle nämnas i budgetpropositionen, men kommer förslaget i vår är jag tacksam för det beskedet. Men, herr kommunikationsminister, riksdagen fattade i går ett beslut innebärande att även utbyggnadsalternativet ingående skall prövas i samband med övervägandena i regeringen. Då vill jag fråga: Hur tänker kommunikationsministern följa riksdagens uppmaning och beställning i detta avseende? Att ingående pröva en utbyggnad av Göta kanal måste, såvitt jag förstår, ta ganska lång tid. Det skulle vara intressant att få en kommentar från kommunikationsministern på denna punkt.
Herr talman! Självklart kommer regeringen att följa det riksdagsbeslut som innebär att vi ingående skall pröva de båda alternativen. Jag kan för dagen inte bedöma hur lång tid detta kommer att ta. Men med kännedom om de noggranna utredningar som finns gjorda och det material som vi har att ösa ur tror jag inte att en sådan ingående prövning kommer att försena den tidtabell med en proposition till våren som jag har utlovat.
Herr talman! Jag tackar för detta besked. Men i kommunikationsministerns svar finns inte ens antytt något om en utbyggnad av kanalen. Svaret är rakt och klart: ”Frågan om upprustning av Göta kanal bereds inom kommunikationsdepartementet. Jag räknar med att lägga fram förslag i frågan i vår.” Det gäller alltså frågan om en upprustning. Därmed kan jag väl utgå från att kommunikationsministerns förslag kommer att innebära en upprustning enligt det Hjalmarsonska utredningsförslaget.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Senast i våras beviljade riksdagen en relativt kraftig höjning av transportstödet, för innevarande budgetår från 100 till 115 milj.kr. Redan när det statliga transportstödet tillkom 1970 diskuterades frågan om det skulle utgå också till fartyg, som trafikerar hamnar inom stödområdet. I propositionen då anfördes emellertid såsom ett motiv för att inte inräkna kustfarten bland de stödberättigade transportmedlen att kustfarten ju har tillgång till avgiftsfria isbrytare. Jag vill gärna påpeka att lastbilarna trots allt har tillgång till avgiftsfri snöröjning och snöplogning. Det har, herr talman, hänt åtskilligt sedan 1970. Den princip som låg till grund för införandet av stödet, nämligen att bestämmelserna inte på något väsentligt sätt skulle rubba konkurrensförhållandena på transportmarknaden, håller inte längre. Energikrisen och stigande oljepriser har gjort transportkostnaderna till en viktig faktor i de norrländska företagens kalkyler. Stödet, som utgår i form av bidrag i efterskott till företagens fraktkostnader, varierar mellan 15 och 35 96 av erlagd frakt beroende på varifrån godset sänts. Fraktkostnaderna har stigit avsevärt och därmed subventionerna. Kustfarten kan numera ofta inte konkurrera med dessa rabatterade landtransporter. Det förekommer t.o.m. att omlastning sker från sjötill landtransport för att minska företagens kostnader, detta trots att förfarandet totalt sett innebär en fördyring av transporten. Det rimliga borde vara en samordning för att sammanlagt få så låga fraktkostnader som möjligt och — vill jag tillägga — så litet energikrävande frakter som möjligt. Frågan om lika konkurrensmöjligheter för olika transportmedel är inte enbart en Norrlandsfråga utan gäller alla de större och mindre rederier som finns utefter hela vår kust. Det är en fråga för skeppare som får gå med tomma fartyg tillbaka från Norrland, därför att SJ eller lastbilstransporterna är subventionerade. Kostnaderna för fartygen har däremot inte minskat, och allt fler måste avvecklas. Jag vet att kommunikationsministern tidigare hyllat principen om konkurrens på lika villkor. Rederinäringen — och här är det inte i första hand fråga om de stora rederierna — har upprepade gånger framfört önskemål om likställdhet i stödfrågan. Min fråga till kommunikationsministern gällde om han är villig att låta se över bestämmelserna om transportstödet. Nu säger kommunikationsministern att verkningarna av detta stöd följs fortlöpande upp ”även i andra avseenden”. Jag skulle gärna vilja veta: Vad innebär dessa andra avseenden, och står kommunikationsministern fast vid satsen om att konkurrensneutralitet bör råda?

Herr talman! Herr Persson i Heden har — med hänvisning bl.a. till att SJ aviserat om nedläggning av viss trafik vid järnvägsstationer på linjen Borås-Varberg — frågat om jag är villig medverka till förbättring av SJ:s transportservice. Enligt den särskilda handläggningsordning för prövning av ärenden om nedläggning av SJ:s järnvägsstationer som gäller sedan år 1968, kan kommun påkalla regeringens prövning av sådana frågor. I de fall som herr Persson berör i sin fråga har sådana framställningar kommit in från Borås och Marks kommuner. Framställningarna, som f. n. remissbehandlas, kommer att prövas av regeringen från trafikförsörjningssynpunkt. Härvid kommer de frågor som herr Persson tar upp om SJ:s transportservice och om de planerade trafikinskränkningarnas konsekvenser för företag och enskilda personer givetvis att beaktas.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga om den försämring av SJ:s transportservice som skett litet varstans i landet. Jag har som exempel tagit bandelen Borås-Varberg, för vilken SJ har aviserat en katastrofal försämring i fråga om antalet in och utlämningsstationer för gods. Tidigare har det funnits 14 eller 15 inlämningsstationer, ändstationerna oräknade, på denna bandel, som utgör en sträcka av sju å åtta mil. Om SJ:s förslag fullföljs blir det kvar tre inlämningsstationer, och var och en förstår vilken försämring det innebär för enskilda människor och för företag. De måste i så fall själva transportera sitt gods många mil per landsväg innan de kan komma till en inlämningsstation. Det finns många andra exempel på försämringar. Jag kan nämna att Mölndal, med ca 30 000 invånare, numera betjänas från Göteborgs stationsområde. Statsrådet svarar att det har kommit framställningar från de berörda kommunerna utefter bandelen Borås-Varberg vilka kommer att prövas av regeringen från trafikförsörjningssynpunkt.

Herr talman! Jag är övertygad om att det material vi kommer att få tillgång till när det ärende som herr Persson åberopar har varit ute på remiss kommer att ge oss ett mycket gott underlag för den prövning vi skall göra. Jag kan försäkra att vi skall studera dessa frågor noggrant och ingående, precis som vi gör i alla sådana här ärenden. Jag vill till sist också understryka att det är självklart att den prövning som vi gör sker just ifrån trafikförsörjningssynpunkt.
Herr talman! Jag tackar för detta ytterligare understrykande, som ger belägg för vad jag sade. Jag ifrågasätter inte regeringens vilja att lösa denna fråga. Kommunikationerna behöver organiseras så att alla landsdelar omfattas av en ändamålsenlig transportförsörjning. En övergripande planering måste göras så att man kan samordna de olika trafikförsörjningsapparaterna.

Herr talman! Förtrycket under fascistregimen fortsätter i Chile. Det är lögn när juntan påstår att det egentligen inte finns några politiska 132 fångar längre. Enligt den chilenska motståndsrörelsens uppgifter är 2 400 dömda, 900 väntar på rättegång och 2 000 är försvunna. Antalet personer som ”försvinner” ökar ständigt. Misären, fattigdomen och arbetslösheten är värre än någonsin. Sjukligheten och undernäringen bland den stora befolkningsmajoriteten fortsätter att växa. Bruttonationalprodukten sjönk med 16 96 under 1975. Samtidigt uppgick inflationen till 340 96. På folkets nödvändighetsvaror har prishöjningarna varit ännu kraftigare. Man beräknar att arbetarnas löner mer än halverats sedan tiden före militärkuppen i september 1973. Arbetslösheten breder ut sig. Enligt officiella siffror uppgick den i augusti 1976 till 19,8 26 i Santiago-området. Beräkningar för hela landet pekar på en verklig arbetslöshet på mellan 25 och 30 96. Arbetarbefolkningen i Chile måste kämpa för att överleva. Värst är det för barnen som får otillräckligt med föda för sin utveckling. Enligt en beräkning lider i dag 30 96 av spädbarnen i Chile av undernäring. Det enda uppmuntrande i situationen är att motståndet mot fascistregimen växer fram och tar sig konkreta former. Det är ett motstånd som formeras under ytterst svåra betingelser och som behöver allt stöd det kan få från en internationell opinion. De ekonomiska bakslagen har lett till motsättningar inom juntan och gjort den känsligare än någonsin för vad den internationella opinionen anser och för de aktioner som denna kan utlösa för att stödja chilenarnas kamp mot förtryckarregimen. Juntan är medveten om detta sakläge, såsom framgår av dokument vilka citeras i den vpk-motion som nu behandlas. Det är mot denna bakgrund som kravet på nationella och internationella bojkottaktioner mot juntan i Chile måste ses. Bojkottaktioner är naturligtvis inte något universalmedel. När det gäller militärjuntan i Chile finns det emellertid flera skäl som talar för att bojkottaktioner på ett påtagligt sätt kan bidra till dess fall. Det är de ekonomiska svårigheterna, det är svagheten i juntans internationella ställning, det är den starka oppositionen inom landet. I syfte att motverka sin internationella isolering driver juntan en kampanj för att öka sina kommersiella och andra förbindelser med andra länder och för att få utländska krediter och investeringar. Det är en avgörande uppgift för de organisationer och länder som är motståndare till juntans brott mot de mänskliga rättigheterna att motverka denna kampanj och i stället öka juntans internationella isolering genom bojkottaktioner. Detta anser också den antifascistiska oppositionen i Chile. Samtliga partier som ingick i president Allendes demokratiska regering, andra vänsterorganisationer och den chilenska fackföreningsrörelsen uppmanar till internationell bojkott mot fascistjuntan. I en solidaritetsplattform utgiven av den chilenska landsorganisationen CUT uppmanas länder, regeringar och organisationer till bl.a. följande åtgärder: Öppet tillbakavisande av juntans representanter, varhelst de uppträder. Nej till allt samarbete med diktaturens administrativa, akademiska eller politiska institutioner. mot Chile Bojkottåtgärder mot Chile Vägran att gå in på några som helst förhandlingar om juntans utrikesskuld. Stora internationella solidaritetskonferenser har också uttalat sig för bojkottåtgärder. Detsamma gäller den internationella fackföreningsrörelsen liksom de fackliga landsorganisationerna i länder som Norge och Finland. En samordnad nordisk facklig bojkottaktion skulle kunna vara ett viktigt steg på vägen mot en total bojkott. Den chilenska landsorganisationen och den övriga motståndsrörelsen har gett uttryck för meningen, att en total internationell bojkott givetvis vore det effektivaste vapnet mot fascistjuntan, men att även enskilda länder och organisationer kan och bör ta initiativ till olika bojkottaktioner och att sådana långt ifrån är betydelselösa. De har bl.a. tvingat juntan att släppa ett antal politiska fångar. Man delar alltså inte den mening som kommer till uttryck i utrikesutskottets betänkande, att om det inte går att få till stånd en total internationell bojkott, så bör man inte arbeta för någon bojkott alls. Utskottet avvisar vad det kallar ”ensidiga svenska säraktioner på det ekonomiska planet” med huvudargumentet att dessa inte skulle få någon kännbar verkan. Detta påstående har inte grund i de verkliga förhållandena. Det måste därför betraktas som en förevändning för att undvika bojkott. Det har i praktiken visat sig att en bojkott kan få effekt även vid ett enskilt företag — exempelvis genomfördes en bojkottaktion av arbetarna vid ett företag i Finland, där man bearbetade koppar. Det skulle t.ex. medföra stor effekt om SKF slutade sälja kullager till Chile. Det är således betydelsefullt om arbetarna i en fabrik bestämmer sig för bojkott, eller ett företags försäljning till Chile förhindras på annat sätt. Transportledet är naturligtvis utomordentligt viktigt. Hamnarbetarförbundet har här tagit en riktig ställning. Det bör observeras att den chilenska motståndsrörelsens krav om bojkott inte endast gäller försäljning till Chile. Den gäller också de livsmedel och kläder som juntan exporterar från Chile, samtidigt som befolkningen svälter och har brist på kläder. Fackföreningsrörelsen vädjar om en bojkott av alla chilenska varor, men i första hand av frukt, andra livsmedel Alla bojkottaktioner mot juntan i Chile är alltså betydelsefulla. Det gäller både vad den enskilde gör, aktioner av arbetarna på ett företag eller i en näringsgren, av hela fackföreningsrörelsen i ett land, av ett helt folk och givetvis internationellt. Och här kommer jag över på utrikesutskottets andra invändning, nämligen att det inte finns förutsättningar för en internationell bojkott mot Chile. Men om detta är riktigt, hur skall man då skapa sådana förutsättningar? Det måste rimligen vara genom opinionsbildning på olika plan, bl.a. i Förenta nationerna. Utskottet finner ju också självt i sitt betänkande ”det angeläget att Sverige, så länge det nuvarande förtrycket i Chile fortgår, också i fortsättningen inom FN och på andra håll verkar för att få till stånd en allt bredare internationell opinion däremot”. Men varför säger man då inte ja till vår motion? Vi ställer ju där konkreta krav, som syftar till att en sådan opinionsbildning verkligen skall få betydelse. Sverige visar alltjämt upp två ansikten för folket i Chile. Det ena är den folkliga solidaritetsrörelsens, en rörelse som helhjärtat stöder det chilenska folkets kamp mot fascistjuntan. Det andra är de kapitalistiska storföretagens och — Vetenskapsakademiens. En rad svenska storföretag har försäljnings eller produktionsbolag i Chile. De viktigaste är AGA, Alfa-Laval, Atlas Copco, LM Ericsson, Tändsticksbolaget, SKF, Sandvik, SKEGA och Sunnan. Det statliga LKAB har även efter juntans militärkupp utfört konsultarbete i Chile. ”Naturligtvis gjorde varken vi eller några andra utländska företag några investeringar i Chile under Unidad Popular”, sade chefen för Tändsticksbolaget. Utrikesutskottet påstår att det inte heller i nuvarande läge finns någon vilja hos svenska företag att göra nya investeringar i Chile. De profiter de pressar ur chilenska arbetare stannar emellertid inom filialföretagen och används troligen för investeringar. Sverige har i Världsbanken och Valutafonden motarbetat lån till Chile, men dessa organisationer, i vilka Sverige är medlem, har beviljat stora sådana lån och krediter till fascistjuntan. Den svenska regeringen och riksdagen har hittills icke velat dra några slutsatser av detta förhållande. Den chilenska motståndsrörelsen säger: Den mest humanitära hjälp som det chilenska folket kan få är hjälp för att störta fascismen. Det är inte den hjälp nobelpristagaren i ekonomi Milton Friedman har lämnat. Han har i stället dragit upp riktlinjerna för den ekonomiska folkmordspolitik som fascistjuntan bedriver mot det arbetande folket i Chile. När professor Friedman i mars 1975 lade fram sina idéer om den chilenska ekonomin vid en konferens i Santiago, sade han att denna uppvisade en svår sjukdomsbild. Det var nödvändigt med en chockpolitik och att minska regeringens utgifter med 20-25 96. Hur skulle det gå till? Ja, naturligtvis inte genom att minska den militära apparaten. De offentliga utgifterna borde i stället sänkas genom att antalet statstjänstemän minskades kraftigt och genom att flera sociala tjänster överfördes till den privata sektorn, bl.a. hälsovården. Milton Friedman avslutade ett av sina föredrag på följande sätt: ”Jag har blivit informerad om att regeringen har vidtagit många åtgärder som överensstämmer med den inriktning jag står för och försvarar. Man har ansträngt sig för att återföra aktiviteter till den mot Chile Bojkottåtgärder mot Chile privata sektorn. Man har gjort ansträngningar för att minska regeringens utgifter och regeringens underskott. Man har genomfört en skattereform och man har också förbundit sig att minska prisskyddet samt pris och lönekontrollen. Allt detta är positivt.

Chockpolitiken började genomföras. Enligt juntans officiella siffror blev alltså inflationen i landet 340 96 under 1975, industriproduktionen minskade med 25,8 96 och bruttonationalprodukten med 16 96! Arbetslösheten bredde ut sig. Det var arbetarklassen och de arbetande mellanskikten som utsattes för denna ekonomiska folkmordspolitik enligt Milton Friedmans recept. I stadgarna för nobelpriset i ekonomisk vetenskap heter det att detta pris utdelas till forskare som under det gångna året ”gjort mänskligheten den största nytta”. Det är stora och förpliktande ord. Menar verkligen Vetenskapsakademien att de kan användas på Friedmans insatser i Chile? Vetenskapsakademien kan inte ha varit ovetande om professor Friedmans speciella insatser. I pressmeddelandet från akademien om priset heter det att ”det hör till sällsyntheterna att en ekonom direkt och indirekt har nått ett sådant inflytande inte bara på vetenskaplig forskning utan också på faktisk politik som Friedman fått”. Detta inflytande är enligt min mening av en art som inte bort motivera ett stort internationellt pris utdelat av den svenska Vetenskapsakademien. Jag vill med instämmande citera vad två andra nobelpristagare sagt häromdagen: ”Forskarens sociala ansvar är omöjligt att skilja från hans vetenskapliga insatser. Vi har skyldighet att ta ansvar för de etiska frågor som vår vetenskap ställer.” Friedman har vid sin ankomst till Stockholm klart deklarerat att han i valet mellan Allenderegimen och militärjuntan i Chile föredrar juntan. Vetenskapsakademien borde ha insett att dess hanterande av priset i ekonomi uppfattas som en skändlighet av folken i Chile och andra stater i Latinamerika, som kämpar mot fascismen och den av Milton Friedman inspirerade ekonomiska folkmordspolitiken. Valet av denne pristagare har, som framhålles av humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, allvarligt skadat Vetenskapsakademiens och hela det akademiska samfundets anseende i Sverige. Herr talman! Det har enligt min mening också skadat Sveriges anseende i världen. Vetenskapsakademiens fadäs ansluter sig värdigt till den norska nobelkommitténs beslut häromåret att tilldela Kissinger fredspriset. Vi som inte delar Vetenskapsakademiens bedömning bör uttala vår indignerade protest mot dess beslut att tilldela Milton Friedman priset i ekonomisk vetenskap.

Herr talman! I sitt tal i Förenta nationerna den 13 oktober i år yttrade Sveriges utrikesminister: ”Jag har redan understrukit den vikt som den svenska regeringen fäster vid skyddet av de mänskliga fri och rättigheterna och av de grundläggande ekonomiska och sociala rättigheterna för alla människor och alla grupper i samhället. Vi vill aktivt bekämpa tortyr och andra särskilt förkastliga former av kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Chile och Sydafrika är två exempel med särskild aktualitet.” Inget tvivel bör med andra ord råda om den svenska regeringens syn på militärjuntans i Chile förtryck av medborgarna i sitt land. Den som läser utrikesutskottets betänkande 1976/77:7, som herr Hermansson just kommenterat, kan där konstatera att utskottet i huvudsak instämmer i de omdömen om den chilenska militärregimens kränkningar av de mänskliga fri och rättigheterna som framförs i de två motioner som utskottet behandlar i detta betänkande. Herr Hermansson vet säkert också att dessa uppfattningar delas av praktiskt taget hela vårt folk. Frihet och jämlikhet är två centrala mänskliga rättigheter som flagrant åsidosatts av den chilenska regimen. Sverige har också öppnat sina gränser för chilenska flyktingar. Dessa har avgivit vittnesbörd om tillståndet i sitt land, som tillsammans med officiella rapporter visar att regimen i Chile långt ifrån tillfredsställer kraven på demokrati och rättvisa. Vårt land måste med avsky betrakta inskränkningar i de mänskliga fri och rättigheterna var dessa inskränkningar än förekommer. Och det räcker inte att betrakta dem med avsky — vi måste aktivt använda de medel som står oss till buds för att motarbeta dem. I motionerna 208 och 464 läggs fram förslag om åtgärder i syfte att bojkotta den nuvarande regimen i Chile. Utrikesutskottet föreslår emellertid riksdagen att avslå motionerna, och jag skall med några ord redogöra för bakgrunden till utskottets ställningstagande. Därmed svarar jag också på herr Hermanssons fråga om varför utskottet inte tillstyrkt vänsterpartiet kommunisternas motion. För det första konstaterar utskottet att kravet i motion 208 på att regeringen aktivt skall verka för att inga krediter, lån, bistånd eller skuldlättnader beviljas Chile överensstämmer med dagens verklighet. Sverige har agerat i Världsbanken, inom Valutafonden och den s.k. Parisklubben. Chile har inte heller medgivits krediter från Internationella utvecklingsfonden. Utskottet förutsätter att dessa strävanden skall fortsätta. Det innebär att vi förväntar oss att regeringen när än frågor om hjälp av mot Chile Bojkottåtgärder mot Chile detta slag till Chile uppkommer aktivt skall verka för att sådan hjälp inte kommer till stånd. Frågan om svensk kapitalexport aktualiseras också i motionen 208. Utskottet har, som herr Hermansson även relaterade, undersökt frågan och inte kunnat finna att några svenska företag har önskemål om eller planer på nyinvesteringar i Chile. Motionen går emellertid ett steg längre och kräver förbud mot kapitalexport. Den frågan har varit aktuell i riksdagen tidigare. Sverige har emellertid då godtagit en princip för ekonomiska sanktioner mot enskilt land, och den principen utgår från vår tradition att endast godta sådana internationella sanktioner som beslutats i FN:s säkerhetsråd. Visst kan detta ställningstagande ibland av oss upplevas som förlamande, eftersom sanktioner grundade på beslut i säkerhetsrådet bygger på att ingen av de permanenta säkerhetsrådsmedlemmarna inlägger sitt veto mot sanktionen, men det finns likväl två övertygande skäl till att också i framtiden följa denna princip. Det ena bygger på vår vilja att stärka Förenta nationerna som ett mellanstatligt organ, där medlemsländerna gemensamt arbetar för fred och frihet åt medborgare i alla länder och där varje land har inflytande på ställningstagandena. Skulle vi anse det riktigt att enskilda länder fritt agerade vid sidan om Förenta nationerna och FN-organen i frågor som är av stor betydelse för FN:s arbete, skulle vi därmed försvaga underlaget för verkligt effektiva samlade internationella aktioner, sådana aktioner som herr Hermansson här mycket riktigt refererade att man har fört fram från olika håll i fråga om Chile. Att vårt agerande i FN inte varit resultatlöst visas ju av att generalförsamlingen i höst antagit en resolution till förmån för grundläggande mänskliga rättigheter i Chile, med Sverige som medförslagsställare. Det andra skälet till att inte bifalla motionens önskan om ensidiga svenska sanktioner utgörs av vår uppfattning att sådana aktioner — och jag är medveten om att utrikesutskottet här tycker annorlunda än herr Hermansson -— rent praktiskt saknar betydelse och i sig kan verka försvagande på vårt övriga agerande för att skapa en internationell opinion.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 Jag vill gärna tillägga att utskottet givetvis inte har diskuterat frågan om det ekonomiska priset. Jag skall där bara påpeka att herr Hermansson använde uttrycket ”nobelpriset i ekonomi”. Det pris som herr Hermansson här diskuterade är icke ett nobelpris.

Herr talman! På en punkt vill jag ge fru Sundberg rätt. Formellt handlar det inte om ett nobelpris i ekonomisk vetenskap. Det är ändå värre. Det är den riksdagen underställda riksbanken som har donerat de pengar som används för det pris jag avsåg. Jag noterar vad fru Sundberg sagt om utrikesutskottets instämmande i den värdering av militärjuntan i Chile, som kommer till uttryck i de bägge motionerna från vänsterpartiet kommunisterna och några centerpartister. Jag tror att fru Sundberg har rätt när hon också konstaterar att samma uppfattningar delas av praktiskt taget hela vårt folk. Det är naturligtvis helt riktigt att Sverige aktivt måste använda sitt inflytande för att bekämpa den nuvarande regimen i Chile. Men då förefaller mig utrikesutskottets betänkande, liksom fru Sundbergs anförande här, väldigt ologiskt. Fru Sundberg säger: Sverige har motarbetat krediter till Chile och vi skall fortsätta att göra det. Det noterar jag med tillfredsställelse — men det är också det enda. Inga svenska företag vill för tillfället exportera kapital till Chile, säger fru Sundberg, på precis samma sätt som utrikesutskottet gjort. Utan tvivel används de profiter som svenska företag i dag gör i Chile för fortsatta investeringar inom landet; det har noterats i handlingar, som är offentliga, att dessa medel inte överförts till Sverige, och då används de på något sätt. I varje fall om en del företag finns det konkreta uppgifter att de utvidgar sina anläggningar i Chile — och det kallar jag för investeringar. Det kan också tänkas att det i morgon uppstår ett sådant läge, där stora svenska företag vill exportera kapital direkt från Sverige till Chile. Det hade varit bra om utrikesutskottet tillkännagivit en mening på den punkten. Jag vill fråga fru Sundberg: Vad anser fru Sundberg att man skall göra och vilken ställning bör man inta om svenska storföretag i morgon vill exportera kapital till Chile? Skall man säga nej då eller acceptera det? Det är riktigt att vi har olika meningar på punkten om enskilda aktioner försvårar internationella aktioner. Jag har här samma uppfattning som den chilenska landsorganisationen och den övriga chilenska motståndsrörelsen — att enskilda aktioner har stor verkan i kampen mot militärjuntan och absolut inte försämrar den internationella opinionen, utan skapar ett gynnsamt klimat för en total interntionell bojkott.
Herr talman! Jag vill på den direkta fråga som herr Hermansson ställde till mig svara, att utskottet i sitt betänkande har erinrat om den fråga som riktades till förre finansministern Gunnar Sträng och där han sade att det oberoende av internationella aktioner var angeläget att av Solidaritet med förtryckta folk motverka investeringar i vissa länder genom mot Chile mot Chile 140 uppmaningar till företagen att avhålla sig från sådana. Herr Hermansson frågade om min personliga uppfattning, och jag vill säga att jag biträder den mening som finansministern gav uttryck för. Min uppfattning är att med nuvarande regim i Chile företagen bör uppmanas att avhålla sig från sådana investeringar. Herr Hermansson talade om de svenska företag som investerar i Chile av kapital som redan finns i landet. Det gäller då chilenska företag som har sitt moderföretag här i Sverige. Vi har utländska dotterföretag även här, och dessa lyder i allmänhet under de lagar som råder här.
Herr talman! Jag noterar med tillfredställelse första delen av fru Sundbergs svar. Men det hade varit bra om utrikesutskottet också på ett precist sätt hade gjort den deklarationen och inte bara hänvisat till tidigare uttalanden av den förra regeringens ledamöter. Vad gäller den andra delen av fru Sundbergs replik så är det riktigt att svenska storföretags filialföretag i Chile formellt lyder under de lagar som gäller där. Men ekonomiskt lyder de under koncernledningarna här i Sverige. Det är de som har det avgörande inflytandet över företagens verksamhet. Man kan alltså inte smita ur den här frågeställningen genom att hänvisa till att det handlar om filialföretag. Deras beroende av motsvarande storföretag här i Sverige är ju helt klart och kan av ingen bestridas.

Herr talman! Det är ett enhälligt utskott som står bakom skrivningarna i betänkandet, men det kan ändå finnas skäl att säga några ord utöver vad fru Sundberg anfört i sin redovisning. Även om enskilda svenska säraktioner på det ekonomiska planet i detta fall knappast skulle få någon kännbar effekt finns det skäl till speciell vaksamhet på några punkter. Utskottet konstaterar att Sverige inom Världsbanken motarbetat de lån till Chile som varit aktuella efter kuppen mot Allende hösten 1973. Liknande ställningstaganden har gjorts inom Valutafonden och den s.k. Parisklubben. Utskottet skriver nu: ”Utskottet utgår från att denna politik kommer att fullföljas.” Detta uttalande — från ett enhälligt utrikesutskott — måste innebära att alla planer på svenskt medlemskap i den Interamerikanska utvecklingsbanken skrinläggs. Den tidigare regeringen ställde sig avvisande till ett förslag om svenskt engagemang med motivering att bankens beslutsstruktur och utlåningspolitik i väsentliga avseenden ansetts avvika från vad som bedömts förenligt med mål och principer för det svenska utvecklingssamarbetet. Till Interamerikanska utvecklingsbankens utlåningspolitik hör bl.a. mycket stora lån till militärjuntan i Chile. I tidningarna har det antytts att man nu inom handelsdepartementet aktualiserat frågan om svenskt engagemang i Interamerikanska utvecklingsbanken. Det är därför värdefullt att utrikesutskottet, som här sker, enhälligt slår fast att den svenska linjen i fråga om internationella krediter till Chile skall fullföljas. Därmed är inte heller frågan om ett svenskt medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken aktuell. Med anledning av herr Hermanssons inlägg vill jag tillägga, att enligt min personliga mening är Vetenskapsakademiens val av ekonomipristagare i år närmast en fadäs av samma slag som när norrmännen gav Kissinger fredspriset.

Herr talman! Jag har naturligtvis ingen anledning att ta upp polemik med herr Ericson i Örebro när det gäller hans syn på svenskt medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken. Vi har från vår partigrupp ställt en fråga till utrikesministern i det ärendet, och vi hoppas att det skall komma ett svar som klart säger att Sverige självfallet icke skall söka medlemskap i denna bank, som ju stöder inte bara fascistregimen i Chile utan också en rad andra mycket reaktionära regimer i Latinamerika. Jag begärde ordet för att göra ett litet tillägg till mitt anförande. Alldeles nyss fick jag i mina händer ett utdrag ur en rapport från den s.k. Närnbergtribunalen, som nyligen anordnades för att belysa den chilenska juntans politik. Där finns en rad intressanta uppgifter om den ekonomiska utvecklingen i Chile, och jag vill begagna tillfället att mycket kortfattat läsa in några av dessa uppgifter i kammarens protokoll. Man påpekar i rapporten från Närnbergtribunalen att juntans politik är att lämna ekonomin i händerna på monopolkapitalet. Chile skall i första hand vara råvaruproducerande. Det har medfört att tusentals småföretagare har gått i konkurs, eftersom juntan tagit bort skyddstullar och andra importrestriktioner. Privata och statliga företag säljs nu till multinationella företag, och detsamma händer med bankerna. Tusentals bönder som fick jord genom jordreformen under Allendetiden har nu tvingats lämna denna jord. Utvinningen av mineraler har minskat kraftigt under juntans regim. Man har visserligen försökt driva upp kopparutvinningen, men man har inte lyckats. Kopparexporten har emellertid ökat under det senaste året, eftersom man haft stora inneliggande lager. De kopparproducerande länderna har velat ha säljstopp för att tvinga upp priserna. Det har inte accepterats av juntan, som är beroende av att sälja koppar. Detta visar, påpekar man från Närnbergtribunalen, att bojkott just mot koppar är ett verksamt medel för att slå mot den fascistiska regimen i Chile. Man lämnar också uppgifter om utvecklingen av priserna. Från december 1975 till juli 1976 ökade priserna på dagligvaror med 112,7 96, medan lönerna ökade med 97 926. Industrier går i konkurs, eftersom de inte kan konkurrera med USA:s industrier. Under första halvåret 1976 minskade textilproduktionen med mer än 13 26. Samtidigt har utländska textilvaror kommit in i Chile och slår ut de inhemska företagen. Andra branscher visar liknande tendenser. Den totala investeringsvolymen 1975 mot Chile Bojkottåtgärder mot Chile Herr talman! Jag har velat anföra dessa siffror för att ytterligare underbygga min argumentering om juntans ekonomiska svårigheter. Just i den situationen finns det starka skäl för olika typer av bojkottåtgärder, både nationella och internationella, såsom påyrkas i vår motion. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att motivera de reservationer som utskottets socialdemokrater fogat till detta betänkande, som tar upp en rad angelägna miljövårdsfrågor. Låt mig emellertid först få komma med några allmänna reflexioner. Mängden av motioner är i och för sig ett uttryck för det stora intresse som miljöfrågorna tilldrar sig. Det råder enighet i sak om hur de olika motionsförslagen bör behandlas av riksmötet. De flesta motionerna lämnas utan åtgärd, därför att önskemålen är tillgodosedda eller på väg att tillgodoses. I några fall föreslås att motionerna skall överlämnas till pågående utredningar eller att regeringen bör uppmärksamma motionens yrkanden vid handläggning av vissa frågor. Det förekommer inget yrkande ens reservationsvis att någon motion bör bifallas. Det vittnar om att en betydande aktivitet har varit och är på gång på miljövårdens många verksamhetsfält. Det kan ifrågasättas om något område någon gång så snabbt kommit i centrum för så många människors intresse och på så kort tid blivit föremål för så många åtgärder som miljövårdsområdet. Det skulle vara frestande att göra en uppräkning av vad som skett i lagstiftning, samhällsplanering, administration, anslagsgivning och internationellt samarbete under de senaste tio åren för att motivera det berättigade i detta påstående. Men jag skall avstå från detta, herr talman. En del av det som hänt redovisas i utskottets betänkande som svar på motioner eller som skäl för att motioner lämnats utan åtgärd. Jag skall nöja mig med att hänvisa till att vårt land internationellt betraktas som ett föregångsland när det gäller miljövård. Detta är naturligtvis glädjande för oss alla. Men nu kommer det viktigaste: Även om vi på vissa områden kommit en god bit på väg när det gäller att lösa miljöfrågorna, därför att den politiska viljan att angripa miljöproblemen varit starkare i Sverige än i flertalet andra industriländer, så befinner vi oss på andra områden bara i början. Så är det exempelvis när det gäller att bygga upp en produktkontroll som hindrar att människor utsätts för onödiga risker i arbetsmiljön eller i sin livsföring över huvud taget. Bullerfrågorna är ett annat område där åtskilligt återstår att göra och där vi senast i går genom den borgerliga riksdagsmajoritetens ställningstagande till Bromma flygplats fick uppleva hur miljökravet fick stå tillbaka för andra intressen. Vi har ännu inte på långa vägar det grepp över hushållningen med naturresurserna och konsekvenserna för miljön i dessa sammanhang som vi måste eftersträva. När vi ser miljöfrågorna mot bakgrund av den ambition riksdagen vid flera tillfällen uttalat sig för, nämligen att vår samhällsplanering och vårt resursutnyttjande skall baseras på en ekologisk grundsyn, måste vi konstatera detta. Vi förstår alla hur oerhört mycket mer vi måste öka vårt vetande, innan vi med säkerhet vågar påstå att vi handlar enligt denna höga målsättning. En sak borde emellertid stå klar vid det här laget. Vi löser inte dessa problem genom att ge större svängrum åt marknadskrafterna och enskilt vinstintresse, som ju är den generella rekommendationen för den borgerliga regeringspolitiken. Samhället måste ha det övergripande ansvaret och möjligheten att styra utvecklingen. Socialdemokratin kräver sålunda att samhällets insatser för hushållning med våra mark och vattentillgångar och skydd för vår miljö fullföljs för att tillförsäkra alla rätt till en god miljö. En planmässig hushållning med väsentliga råvaror och naturresurser är grundvalen för en aktiv miljöpolitik. Vi kräver ett fullföljande av åtgärderna för att begränsa vatten och luftföroreningarna såväl här hemma som genom internationellt samarbete, och vidare effektiva insatser för att återställa förstörd miljö. Vi kräver fortsatt utbyggnad av produktkontrollen för att hindra att farliga ämnen används i produktionen eller sprids i naturen genom bekämpning med olämpliga kemiska medel. Det är naturligt att vi efter en så intensiv reformperiod på miljövårdens och samhällsplaneringens område som den vi har bakom oss behöver göra en översyn av miljöskyddslagstiftningen. Den socialdemokratiska regeringen tillkallade också en utredning för denna översyn. Den gavs relativt öppna direktiv för att under sitt arbete kunna ta upp frågor som alltid kan aktualiseras inom verksamheter där en snabb utveckling pågår. Utskottet föreslår också enhälligt att några motionsyrkanden hänvisas till utredningen för närmare begrundan. Utskottet har mot bakgrunden av de senaste vetenskapliga rönen om freonerna funnit anledning att med skärpa understryka angelägenheten av att dessa frågor följs med största uppmärksamhet av produktkontroll och regering. Allt detta har beslutats i stor enighet inom utskottet. Trots denna enighet har utskottets socialdemokrater ansett sig nödsakade att foga en reservation till utskottets betänkande. Vi socialdemokrater anser det principiellt fel att hänvisa till allmänna riktlinjer på några rader i en regeringsdeklaration som stöd för utskottets ställningstagande till konkreta frågeställningar. I vissa fall blir effekten närmast grotesk. Exempelvis: I regeringsdeklarationen sägs att återvinning av resurser skall främjas. Det är en princip som riksdagen tog ställning till senast i fjol i samband med att den stora avfallspropositionen behandlades. Motivet för att riksdagen skulle behöva åberopa regeringsdeklarationen för att lämna motionen utan åtgärd är sålunda obefintligt. Detsamma gäller om hänvisningen till regeringsdeklarationens ord om att miljöpolitiken skall bygga på en ekologisk grundsyn. Den principen slog riksdagen fast första gången 1972 i samband med riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen. Och när det gäller hänvisningen till regeringsdeklarationen om att utsläppen av svavel och andra luftföroreningar skall nedbringas så har ju riksmötet för två veckor sedan antagit ett program med konkreta åtgärder på detta område. Jag frågade i utskottet om dessa hänvisningar till regeringsdeklarationens allmänt hållna formuleringar var nödvändiga för att markera att den nya regeringen inte avsåg att handla i annan riktning än riksdagen tidigare uttalat sig för. Vissa utskottsledamöter på den borgerliga sidan såg då i hänvisningen ett uttryck för att den borgerliga regeringen ville fullfölja den socialdemokratiska regeringens miljöpolitik i de frågor det gäller. Mot detta protesterade andra ledamöter på den borgerliga kanten, som uppenbarligen ansåg att bakom hänvisningarna till regeringsdeklarationens allmänna fraser dolde sig ett uttryck för en annan politik. Dels var sålunda utskottsmajoriteten vid utskottsbehandlingen oense om innebörden av hänvisningen till regeringsdeklarationen, dels slår man, som regeringsdeklarationen är formulerad på de punkter jag här redovisat, in öppna dörrar med hänvisningarna. Jag förstår att dilemmat är att de borgerliga ledamöterna upptäckt att det inte är lika lätt att yrka bifall till sina motioner när man sitter där med regeringsansvaret, som det var tidigare. Demonstrationspolitikens och det glada lättsinnets tid är förbi, och då skall regeringsdeklarationen fungera som den intetsägande men tröstande begravningsmässan över de borgerliga motionerna. Eftersom jag inte kan acceptera ritualen vid den sorgeakten ber jag beträffande motiveringarna för utskottets ställningstagande att få yrka bifall till reservationen med de ändringar som där föreslås. Miljövårdspoliti

Herr talman! Jag skall inte ge mig in i någon debatt om hur utskottsledamöterna har agerat i utskottet. Jag sätter väldigt stort värde på att den behandling av frågorna som skall ge underlag för våra riksdagsbeslut görs i slutna utskott, och jag vill gärna slå vakt om det i fortsättningen —- jag kan ändå ha ett visst överseende med att nya ledamöter i utskotten ännu inte har vant sig vid den principen.

Där det skiljer sig mellan majoritetsskrivningen och reservationen rör det sig mera om procedurfrågor än om sakfrågor i alla dessa motioner. Liksom herr Lundkvist tycker jag det är glädjande att kunna summera vad som har hänt under de senaste tio åren på miljöpolitikens viktiga område. Jag vill också instämma i vad han säger om att vi på många områden ännu så länge bara är i startgropen, men det finns all anledning att uttrycka sin glädje över ambitionen på alla håll att vandra vidare. Den lilla oenighet som kan märkas i den svenska miljöpolitiska debatten rör närmast frågan vem som har den högsta ambitionsgraden och har letat fram de bästa lösningarna. Den rent allmänt positiva reaktionen välkomnar jag. Den är kanske något av förklaringen till att Sverige i dag kan sägas ligga långt framme vid en internationell jämförelse. En hel del motioner är redan tillgodosedda på så sätt att de är föremål för utredning, och andra motioner har skickats till utredningar. Beträffande en del motionskrav anser utskottsmajoriteten att det nu finns goda skäl att förmoda att de snart kan väntas bli tillgodosedda. Här kommer jag in på det lilla avsnitt där meningsskiljaktigheter föreligger mellan majoritetsskrivningen och reservationen. Herr Lundkvist och hans partikamrater vill helst inte höra talas om regeringsdeklarationen av den 8 oktober i år, och det kan jag ha en viss förståelse för. De vill i varje fall inte att den skall åberopas som motivering för skrivning när det gäller behandlingen av olika motioner. Jag tror inte att en sådan hänvisning är någon vare sig farlig, ny eller underlig princip. Det är en mycket länge och vettigt använd princip att hänvisa till senast gjorda uttalanden av berörda departementschefer. Det är någonting som vi alltid har praktiserat. Nu är, som herr Lundkvist nämnde, läget det att det inte finns någon budgetproposition framlagd av berörda statsråd, och vi har inte heller några andra propositioner i de ämnen som behandlas i dag att hänvisa till. Vi har då departementschefsuttalanden i form av en regeringsdeklaration. På vissa punkter är det ganska preciserade uttalanden och inte, som herr Lundkvist vill göra gällande, så diffusa att det får groteska följder när man hänvisar till dem. Jag tror det är något av överkänslighet när man inte kan acceptera att vi har hänvisat till av departementschefen gjorda uttalanden, mot bakgrund av vilka vi kunnat säga att detta plus de åtgärder som är på gång ger grundad anledning förmoda att motionskraven kommer att tillgodoses.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
Herr talman! Det skulle finnas ett motiv för den här typen av hänvisningar. Om man slår upp regeringsdeklarationen och tittar på vad den innehåller i de här avseendena så står det exempelvis ”Återvinning av resurser —-—--". Det är en av de punkter man hänvisar till, och i den principfrågan har riksdagen tidigare tagit ställning. Det motiv som då skulle finnas för att hänvisa till regeringsdeklarationen vore att man kände misstänksamhet mot att den nya regeringen verkligen skulle vara beredd att följa de beslut som riksdagen tidigare fattat. Den misstänksamheten föreställer jag mig att man inte behöver visa. Jag gav de exempel som finns att ge i mitt första anförande, och de är liktydiga. Det är mycket kortfattade och allmänt hållna rekommendationer som ges i regeringsdeklarationen. Jag menar att ett utskottsbetänkande är en handling man i sak skall bygga sina ställningstaganden på, och då skall de uttalanden man hänvisar till innehålla något konkret och inte bara utgöra allmänna formuleringar. Om vi t.ex. så småningom skall diskutera fisket och det i regeringsdeklarationen står att ”det svenska fisket skall ges bättre villkor”, så skulle det vara ganska underligt om ni fortsätter med taktiken att hänvisa till regeringsdeklarationens allmänna ordalag. Jag upplevde att det finns en viss förståelse för att detta är en metod som vi kanske inte bör ge oss in på. Apropå att jag skulle vara oförsynt nog att avslöja en del av den diskussion som fördes i utskottet är det naturligt att jag, om jag vill argumentera för att mina partikamrater inte ansluter sig till en sådan här deklaration, också redovisar att inte ens de som har anslutit sig till dessa hänvisningar var eniga om innebörden. Det är självklart ytterligare en anledning som gör det naturligt för oss att avstå från att ansluta oss till den här typen av hänvisningar. Detta är en procedurfråga. Den har inte alls den tyngd och betydelse att vi skall låta de stora och viktiga ting vi har att diskutera om miljövården komma i bakgrunden. Men jag tror att det är fel om utskotten ger sig in i en ordning som kan bli besvärande i fortsättningen. Man kan fråga sig: När upphör detta hänvisande? Skall vi hänvisa till regeringsdeklarationen under hela den treåriga mandatperioden då vi skall ta ställning till utskottsbetänkanden? Miljövårdspoliti Miljövårdspoliti
Herr talman! Jag vill instämma helt med herr Lundkvist när han säger att denna procedurdebatt inte alls har den tyngd och betydelse som han ville ange i början. Han frågar när principen att hänvisa till regeringsdeklarationen skall upphöra. Den frågan är lätt att besvara. I och med att en budgetproposition, som täcker departementens hela arbetsområde, läggs fram har vi departementschefsuttalandena i den att hänvisa till. I övrigt kan vi hänvisa till propositioner i de aktuella ämnena. Herr Lundkvist frågar mig vidare efter detaljer och hänvisar till vad som sagts i regeringsdeklarationen om återvinningsproblematiken. Det kanske är viktigt att hänvisa till vad som sagts där, för riksdagens senaste beslut i den frågan innebär bifall till de anslag som förelades i den senaste budgetpropositionen. Den möttes av motioner som ville gå betydligt längre. Nuvarande regeringsledamöter har i sådana motioner uttalat sin vilja. När man nu i regeringsdeklarationen talar om att man vill gå vidare på den vägen finns det alltså mer substans än herr Lundkvist gör gällande. När det gäller frågan om supertankers i Östersjön, vilken berörs i en del av motionerna, innehåller regeringsdeklarationen mycket preciserade uttalanden.
Herr talman! Herr ordföranden i jordbruksutskottet trasslar till det för sig. Om han med detta vill ha sagt att han vad beträffar de tre regeringspartierna har täckning i regeringsdeklarationens punkt Återvinning av resurser för de yrkanden som kan komma att ställas och som vi inte vet någonting om när det gäller t.ex. konkreta åtgärder som skall ske på återvinningens område, tror jag att han har gått litet för långt. Det finns även andra punkter, t.ex. att miljöpolitiken skall bygga på en ekologisk grundsyn. Det bestämde vi oss för i riksdagen redan 1972. Ingenting nytt har alltså kommit fram i denna hänvisning. Jag har upplevt det så att man vill framställa regeringsskiftet som om det skulle innebära en ny politik även på områden, där man inte redovisat att man har något annat att komma med än vad den tidigare regeringen och riksdagen redan har uttalat sig för. Jag tycker uppriktigt sagt att detta försök av de borgerliga partierna att skaffa sig politisk prestige där sådan inte finns att hämta inte hör hemma i ett så seriöst sammanhang som när det gäller ett betänkande från ett riksdagens utskott. Är man enig i sak och inte eftersträvar oenighet för oenighetens egen skull i skrivningarna, bör man inte inbjuda oppositionen att skriva på hänvisningar till allmänna formuleringar i ett politiskt aktstycke, om vars innebörd man inte är enig på den borgerliga kanten.
Herr talman! Låt mig avsluta detta meningsutbyte med att säga att jag faktiskt hyser full förståelse för att det tar emot för herr Lundkvist och hans partikamrater att motivera skrivningar kring motioner med denna regeringsdeklaration. På samma sätt måste man ha förståelse för att de som med fullt förtroende för sin regering står bakom majoritetens skrivning väntar sig att dessa problem skall lösas.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas även vänsterpartiet kommunisternas partimotion om miljöpolitiken liksom en följdmotion om en plan för utbyggnad av rehabiliteringen av samtliga eftersläpande sektorer inom miljöområdet. Samhällets miljöpolitik berör praktiskt taget alla områden av mänsklig verksamhet, och vi har därför i motionen 1671 ganska utförligt motiverat vår syn på miljöpolitiken. I motionen har vi anfört att miljöpolitiken måste grundas på en ekologisk grundsyn och att denna grundsyn efter hand måste underbyggas genom en fortgående och omfattande forskning på ekologins område. De flesta människor i vårt samhälle är medvetna om betydelsen av detta och överens om att ekologi och ekologisk forskning är något viktigt.

Utskottet säger vidare att motionen synes alltför allmänt hållen för att utgöra tillräckligt underlag för ett positivt beslut i ämnet från riksdagens sida. Utskottets välvilliga behandling och skrivningar liksom uttalade förhoppningar och det förhållandet att både utskottet och riksdagen redan tidigare har ställt sig bakom vår grundläggande utgångspunkt för miljöpolitikens innehåll är naturligtvis bra. Men vad vi efterlyser är inte bara en uttalad vilja utan också handling i linje med detta. Det måste bl.a. betyda att viljan kommer till uttryck på ett mera konkret sätt i själva lagstiftningen. Det borde också innebära att riksdagen, som föreslås i vpk-motionen, ger regeringen till känna vad som anförs bl.,a. om att ett ekologiskt betraktelsesätt och samhällsekonomiska hänsynstaganden kommer till uttryck i själva lagstiftningen. Det svar som utskottet kunde tänkas vilja ge på vad jag nu har sagt är förmodligen att redan den nu gällande miljöskyddslagstiftningen är så utformad att den är till fyllest, men enligt vår mening är den inte det. Den har inte en sådan form att den utgör ett verkligt styrmedel för beslutsfattarna på det miljöpolitiska området. Om man studerar mil Miljövårdspoliti jöskyddslagen, miljöskyddskungörelsen och förarbetena till dessa så kommer man fram till att både lagen och kungörelsen är alltför allmänt hållna och att lagtexten är för vag för att kunna ge en verklig styrning. När så är fallet blir det samma läge som då det gäller att tillämpa civillagar av vag utformning. Vi har i vår motion pekat på detta och sagt att de politiker som stiftat lagarna överlämnar därmed åt de icke politiskt ansvariga domstolarna och myndigheterna att tillämpa lagarna. Då det gäller tolkning och tilllämpning av civillagar är detta förhållande accepterat konstitutionellt, och det anses att det råder en maktfördelning mellan den lagstiftande och den dömande makten i samhället. Men det betraktelsesättet kan som vi ser det inte utan vidare överföras då det gäller tolkning och tilllämpning av en lag av miljöskyddslagens typ. Här rör det sig i realiteten om fattande av politiska beslut, och sådana beslut bör fattas av politiskt ansvariga, i första hand av lagstiftaren själv dvs. av riksdagen. Skall det kunna ske, måste styrningen läggas in främst i själva lagtexten och i den mån det inte är möjligt i kungörelser och klara motivuttalanden i lagens förarbeten. På den här grunden, herr talman, kräver vi en ordentlig omarbetning och precisering av den nuvarande miljöskyddslagen. Vi har rest det kravet i flera år, men vi har hittills inte uppnått vårt syfte, och därför har vi återkommit och upprepat våra krav. Nu har det tillsatts en miljöskyddsutredning, som herr Lundkvist erinrade om i sitt anförande, och vi hoppas naturligtvis att den skall ta hänsyn till våra krav. Men det står inte i motsättning till att riksdagen i dag gör ett sådant uttalande som vi har föreslagit. Tvärtom skulle detta vara av betydelse för det arbete som miljöskyddsutredningen har. Alla säger sig vara överens om att vår generation inte skall ha någon rätt att försämra livsförutsättningarna för framtida generationer genom vårt sätt att lösa samhällsproblemen. Det betyder att man måste iaktta stor försiktighet vid alla beslut och ställningstaganden på alla samhällsnivåer. Det betyder att om vi vet att en viss miljö eller en viss vara kan åstadkomma skador även för kommande generationer så måste redan risken för att sådana skador kan åstadkommas vara tillräckligt för ett ingripande. Det är även mot den bakgrunden vpk ställer sina förslag i miljöpolitiken. Det är också mot den bakgrunden vpk motsätter sig utbyggnad av kärnkraften och kräver frigörelse från kärnkraftsberoende i framtiden. Den uttalade målsättningen för miljöpolitiken från både den tidigare och den nuvarande regeringen ger i sig utrymme för en bra miljöpolitik. Herr Larsson i Borrby sade i sitt inlägg någonting om att oenigheten i den svenska miljödebatten mest gällde ambitionerna, och att en del av de ambitioner som finns i motionskraven troligen ganska snart kommer att bli tillgodosedda. Ja, jag hoppas att så skall bli fallet och att då de krav som finns i vpk-motionen speciellt kommer att bli tillgodosedda. Jag har dock inte så stora förväntningar, därför att den rådande kapitalistiska marknadshushållningen begränsar möjligheterna att förverkliga en miljöpolitik i enlighet med ekologiska krav. Då man diskuterar mål och medel i svensk miljöpolitik kan diskussionen inte föras isolerat från det ekonomiska system inom vilket miljöpolitiken skall bedrivas. Ekonomin domineras av privatkapitalistisk marknadshushållning, och av detta följer att varje företag eller grupp av företag i första hand ser till sitt eget snävt företagsekonomiska intresse. Därför är det orealistiskt att anta att företagarna själva skall ta långsiktiga miljöhänsyn i enlighet med aldrig så bra målformuleringar om en ekologisk grundsyn, ett ekologiskt betraktelsesätt eller ekologisk planering för att nämna några av de uttryck som förekommer i debatten. Miljöfrågorna kan inte lösas bara genom samarbete mellan statsmakten och de privatägda företagen. En tvingande statlig styrning måste till och den måste grunda sig på en total samhällsekonomisk kalkyl med ett långt framtidsperspektiv. Folkflertalets intresse av en livsvänlig miljö åt nuvarande och kommande generationer kommer i motsättning till intressen hos dagens kapitalägare att erhålla största möjliga profit. Det ser vi nästan dagligen exempel på. Den ideella miljörörelsen har säkerligen fått hundratals exempel på sådana motsättningar och konflikter i stora och små miljöfrågor i sitt mycket betydelsefulla arbete. I den intressemotsättning som finns måste folkflertalets långsiktiga intressen gå före storfinansens kortsiktiga profitintresse. Inte minst därför måste diskussionerna om miljöfrågorna stimuleras och främst inriktas på diskussioner om teknikens användning för människornas bästa, på diskussioner om hur samhället skall förändras, revolutioneras, så att det ger människorna bästa möjliga levnadsvillkor. Vi kommunister är medvetna om att kapitalismens samhällssystem är sådant att det lägger hinder i vägen för en progressiv miljöpolitik i folkets långsiktiga intresse och det är bl.a. därför som vi kräver sådana förändringar av den svenska kapitalismen att hindren undanröjs för en övergång till en planhushållning av socialistisk typ. Det är också därför som vi hävdar att en skärpt och preciserad svensk miljöskyddslagstiftning skall ha sin grund i ett ekologiskt betraktelsesätt. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 1975/76:1671 och 2144.

Herr talman! På flera punkter har jordbruksutskottet i sitt betänkande hänvisat till regeringsdeklarationen då det gäller miljökrav som har ställts i folkpartimotioner och som, när de framförts tidigare, inte vunnit särskilt mycket anklang i utskottet. Nu skall inte jag här återigen ta upp diskussionen om det berättigade i att hänvisa till en regeringsdeklaration i stället för till kanske minst lika allmänna yttranden av en regering som suttit länge vid makten, utan jag skulle vilja understryka något av det som ligger bakom regeringsdeklarationens med nödvändighet kort Miljövårdspoliti ISS I regeringsdeklarationen talas om att återvinning av resurser skall främjas. Bränning och deponering är tyvärr fortfarande de vanligaste sätten att bli av med avfallet här i landet. Det förstör naturen och förstör samtidigt råvaror som i många fall kunde komma till nytta igen. Återvinning av resurser är något annat och mera än att komma till rätta med avfallsproblemen, såsom vi i många år har understrukit i våra motioner. I år har vi illustrerat det — inte mer än illustrerat — med ett exempel från Italien på en anläggning som i stor skala försöker återvinna så mycket som möjligt ur avfallet för försäljning. Motsvarande anläggning saknas såvitt jag vet fortfarande i Sverige. Jag har nu, precis som utskottets ordförande, de bästa förväntningar om att regeringen kommer att ta itu med återvinningsproblematiken i större skala än förut, och jag tror inte alls på någon begravningsmässa — inte ens på en deponeringsmässa. Utskottet säger vidare med hänvisning till regeringsdeklarationen att det finns särskild anledning att i internationella sammanhang verka för en begränsning av tankfartygens storlek. Vad det handlar om är alltså att fartyg av den storleksordning som förliste vid La Coruna i Spanien även kan gå in i Östersjön och inte är lättare att styra där. Fartyg med 15 meters djupgående kan numera gå in i Östersjön. Då har de 2 meter mellan kölen och havsbotten. Det finns inga uppgifter om hur många stora tankbåtar som trafikerar Östersjön — det finns ingen kontroll av den trafiken. När nu folkpartimotionen 633 besvaras bl.a. med hänvisning till regeringsdeklarationen betyder det —- om utskottsmajortetens skrivning antas — att det är riksdagens uttryckliga avsikt att Sverige måste med särskild tyngd arbeta för att sådana båtar inte får komma in i Östersjön. Man kan alltså inte längre hänvisa till havens frihet, som dåvarande statsrådet Norling gjorde i våras. Sedan kommer jag till de punkter i utskottets betänkande som handlar om hur man skall få bättre beslutsunderlag för miljövårdsärenden. Det är nämligen detta som det i praktiken handlar om när man förordar ett ekologiskt betraktelsesätt och när man talar om allmänhetens möjligheter att påverka sin egen miljö. Ty den miljödemokrati som vi i folkpartiet länge har förordat och våra krav på bättre metoder för att beakta de biologiska data som måste ligga under all planering går just ut på att besluten i miljövården skall bli bättre grundade än de hittills varit. Om fler berörda medborgare än de som i nuvarande bestämmelser definieras som sakägare kunde få komma med sina synpunkter och verkligen få dem diskuterade, inte bara få dem lagda till handlingarna, då skulle många miljöbeslut grundas på fler och bättre fakta än i dag. En statligt anställd miljövårdare har sagt mig att ju rikligare och mera faktaspäckat beslutsunderlag man har i ett ärende, desto större är chansen att miljöintressena får mera tyngd. Det är nämligen de intressena som har svårast att hävda sig och som kommer sist i kön. Jag skall ta ett par konkreta fall ur verkligheten för att visa hur det går när miljödemokratin inte finns. För fem år sedan framlades i Karlskrona ett stadsplaneförslag, som innebar att kulturhistorisk bebyggelse skulle ersättas med lamellhus. Invändningar kom från planverket, riksantikvarieämbetet, landsantikvarien och en hyresgäst. De lämnades alla utan avseende, därför att den ende som i lagens mening var klagoberättigad — en fastighetsägare — återkallade sina besvär, sedan han träffat en ekonomisk uppgörelse med kommunen. Ett annat fall är från i år. Vid Korrö i Tingsryds kommun finns ett naturreservat, där kommunen fann att den behövde en vattentäkt. Länsförbundet av Svenska naturskyddsföreningen i Kronobergs län, som sköter reservatet, överklagade länsstyrelsens beslut att tillåta denna vattentäkt, ett beslut som stred mot reservatets syfte att skydda en rik växtlighet. Regeringen tog inte upp besvären till prövning, eftersom länsförbundet icke ansågs vara behörigt att föra talan mot detta beslut. Detta är ett par typiska exempel på hur enskilda och föreningar, som har många goda och berättigade synpunkter att framföra när miljövårdsärenden avgörs, helt enkelt stängs ute på grund av en otidsenlig lag. Det är därför med utomordentligt stor tillfredsställelse som jag ser att utskottet, bl.a. med hänvisning till regeringsdeklarationen, vill överlämna vår motion nr 370 till miljöskyddsutredningen, som ju, som bekant, tillkom efter en rad miljökrav i riksdagen, inte minst från vårt håll. Utredningen får därmed möjlighet att väga in de här kraven på ökad miljödemokrati i sitt ursprungliga uppdrag. Slutligen kan jag, herr talman, inte låta bli att i detta sammanhang erinra om vad dåvarande ledaren för FN:s miljövårdsorgan, Maurice Strong, skrev ett år efter miljövårdskonferensen här i Stockholm 1972. Han påpekade hur väsentligt det var för framgången med denna konferens, och därmed för miljövårdsarbetet i hela världen, att så många icke-statliga organisationer varit med och arbetat i förberedelserna. Han drog därav den slutsatsen att institutioner för miljövård bör kunna ha många olika former och arbeta på varierande sätt för att leda, inte till allt större byråkratiska organisationer eller till allt större centralisering, utan, som han sade, till allt bredare delaktighet för alla att vara med och styra ett komplicerat sammanhang. Utvecklingen borde gå inte mot allt stelare hierarkier utan mot flexibla arrangemang för ett liv i samverkan. Dessa ord beskriver ganska bra den anda i vilken jag i enlighet med regeringsdeklarationen vill se miljövården utvecklas för att ge, som det heter, allmänheten vidgade möjligheter till inflytande över beslut som berör den egna miljön. Det är därför med stor tillfredsställelse, herr talman, som jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess betänkande nr 10. Miljövårdspoliti Miljövårdspoliti
Herr talman! Önskan att medverka till en miljövårdspolitik som innebär goda livsvillkor för människorna i Sverige besjälar ju alla här i riksdagen representerade partier. Om målen för miljövårdspolitiken är man ofta ense, men om takten, metoderna och prioriteringarna tänker man ibland olika. Jag tycker att vi bör slå fast att det var industrialiseringen som skapade och fördjupade de flesta av miljövårdsproblemen. En ökad användning av kemiska ämnen medförde ofta en smygande försämring av naturmiljön. Fru Anér sade att hon vill kämpa för ett ökat inflytande åt naturvårdare, konsumenter, miljövänner och andra grupper. Men även om man anser att människorna skall ha goda möjligheter att få ett inflytande över miljön, tycker jag att man bör konstatera att den enskilda människan sällan klarar av denna kamp. Det måste finnas ett starkt samhälle som verkligen tar itu med dessa problem, ty det är ju de ohämmade marknadskrafterna och den ensidiga ekonomiska inställningen från företagens sida som ofta är miljövännernas verkliga motståndare. Det är inte myndigheterna. Just om detta — vem man verkligen bör ta itu med i miljövården — säger regeringsförklaringen ingenting. Man talar inte om fienden, man endast beskriver vapnen, och därför förlorar man en viktig del av strategin när man skall bedriva miljövård. Man borde verkligen känna sin fiendes syften. När miljövårdsdebattens krutrök har skingrats kan det därför tänkas att den verkliga fienden har intagit nya och fördolda ställningar. En av miljövårdens mest envetna fiender har varit skogsindustrin. Jag tror att det är viktigt att man talar om detta. Jag tror inte att det inom riksdagen finns några motsättningar när det gäller att låta olika grupper av befolkningen uttala sig om hur miljövården skall skötas — men det bör vara de politiska partierna som för fram dessa människors uppfattningar i de här frågorna. Det finns goda möjligheter till det — alla partier arbetar mycket aktivt inom miljövården. Man kan också tänka sig att alltför ohämmade möjligheter för mindre grupper att besvära sig över olika miljöpolitiska beslut kan medföra ett hinder för ett konstruktivt arbete inom miljövården. Bl.a. har under det senaste året vissa myndigheter påstått att de har så allvarligt hindrats i sitt arbete av en mängd påstötningar att det varit svårt att få tid att utarbeta föreskrifter, som kunde begränsa den verksamhet som människorna reagerar emot. Jag tror att miljödemokratin bäst kommer till uttryck om vi får verkligt demokratiska beslut om miljövården — inte beslut i företagens styrelserum - och om vi får domstolsprövningar i bl.a. koncessionsnämnden, där de inblandade kommer till tals. I ett fall i Skåne helt nyligen mötte koncessionsnämnden upp, och alla inblandade - människorna som bodde omkring det företag det gällde —- fick verkligen diskutera sina problem med koncessionsnämnden. Där kom alla grupper till tals. Jag tror att det är på det sättet vi skall arbeta. Myndigheterna skall lyssna till opinionen både bland forskarna och bland allmänheten, de skall ha en öppen verksamhet utåt genom sina informationsavdelningar. Då tror jag att man får en stark samhällskontroll över de miljöfarliga krafterna i samhället. Därför är det allvarligt att regeringsförklaringen inte framställer några koncisa krav på industrin, på producenterna. Där sägs ingenting om att man vill skärpa produktionskontrollen när det gäller kemiska ämnen — ett område som verkligen har tagits upp av allmänheten och av de anställda i producentföretagen under de senaste åren. I det avseendet har man inte sagt någonting i regeringsdeklarationen, och det tycker jag är mycket allvarligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det finns en djup oro hos svenska folket för den alltmer ökande användningen av olika slags gifter i naturen — gifter vilkas effekter på människor och natur vi fortfarande överlåter åt giftfabrikantsmaffian att uttala sig om. En sak bör i det här sammanhanget slås fast. Det är det kapitalistiska samhällssystemets tillväxtfilosofi som innebär konstlade behov, rovdrift och miljöförstöring. Det finns risk för att profitintresset, trots att allt fler av medborgarna är medvetna om det ekologiska systemets känslighet, förstör oersättliga naturvärden och hotar människors hälsa. En god miljö framstår i allt högre grad som en viktig del av vår totala levnadsstandard, och en bred opinion i miljöfrågor har utvecklats i vårt land. Denna opinion kräver ett nytt synsätt som utgångspunkt för samhällets handlande i dessa frågor. Lagen om hälso och miljöfarliga varor betecknades av många som början till ett sådant handlande. De löften som gavs före lagens tillkomst om den ”omvända bevisföringen” tycktes infriade vid lagens behandling i riksdagen.

Det finns vetenskaplig misstanke om att fenoxisyran 2,4,5-T är skadlig för människor och miljö. Denna fenoxisyra innehåller det oerhört dödliga giftet dioxin. Men vid utspridningen i naturen av medlet kan också dioxiner bildas genom t.ex. ofullständig förbränning. Nu hävdar skogskapitalets och naturvårdsverkets forskare att halten dioxin är så låg att den inte utgör någon större risk. Mängden dioxin skulle vara 10 gram per år. Men dessa 10 gram kan genom sin enorma giftighet döda eller skada 10 000-tals djur. Miljövårdspoliti Miljövårdspoliti Tydligen anser produktkontrollnämnden, naturvårdsverket och jordbruksutskottets ledamöter detta vara acceptabelt. Viktigare för dessa instanser är tydligen att rovdriften i skogen får fortsätta och att vinsterna för skogsbolagen fortsätter att öka. Den av produktkontrollnämnden angivna mängden dioxin är enligt vissa forskare, bl.a. professor Rappe i Umeå, alltför liten. Man har förbisett det faktum att dioxin kan bildas ute i naturen efter användandet av 2,4,5-T genom att det sker en ofullständig förbränning av medlet. Därmed finns alltså risken för en mycket större mängd dioxin i naturen än vad som angivits från ansvariga myndigheter. Lägger man därtill ett annat faktum, nämligen att dioxinet har en hög anrikningseffekt, så förstår man vilken stor miljöfara som användandet av denna fenoxisyra utgör. Jag har nämnt vilka effekter som 10 gram dioxin kan få på djur. Jag vill i det här sammanhanget också nämna att Sevesokatastrofen i Italien handlade om giftet dioxin. Dessutom använde USA-imperialismen detta medel i Vietnam, och resultatet känner vi till. Man måste fråga sig vad innebörden av nuvarande praxis är. Riksdagen har stiftat en lag som skulle göra det möjligt att stoppa just ett sådant medel som 2,4,5-T, om det fanns vetenskaplig misstanke att medlet skulle vara till stor skada för människor och natur. Denna misstanke finns alltså. Men då har ansvariga myndigheter och jordbruksutskottet vägt denna risk mot risken för att skogsbolagen skulle erhålla något mindre vinster. Både i propositionen med förslag till lag om hälso och miljöfarliga varor och i utskottsbetänkandet i anledning härav talas om att intensiteten i ingripandet mot en vara blir beroende på en avvägning mellan å ena sidan risken med varan och å andra sidan de fördelar för samhället som varan för med sig. I det här aktuella fallet visar det sig att man helt har hamnat på inte ”fördelar för samhället” utan fördelar för det privata skogskapitalets fortsatta rovdrift. Man kan i dag använda andra metoder vid bekämpning av lövsly än fenoxisyran 2,4,5-T. Det är skogsbolagens kalkyler som varit vägledande för ansvariga myndigheters beslut att tillåta fortsatt användning av fenoxisyran. Det är giftfabrikanternas eller skogsbolagens ytliga forskningsresultat som fortfarande är vägledande för myndigheters och politikers handlande. De institutioner och forskare som står fria från tillverkare och förbrukare och som verkligen bemödat sig om att ingående studera hälso och miljöriskerna med fenoxisyrorna framställs av makthavarna som mer eller mindre suspekta figurer. Ett förbud mot fenoxisyran 2,4,5-T tills de grundade misstankarna blivit klarlagda är ett nödvändigt och rimligt krav från miljöopinionens sida. Jag har, herr talman, ytterligare ett yrkande i motionen 1704, och det gäller förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luften i skogsoch jordbruksmark. I detta yrkande har insmugit sig ett fel; redan nu är det förbjudet med flygbesprutning på åkermark, vilket också utskottet påpekar. Jag vill helt kort säga att jag vidhåller yrkandet om förbud mot flygbesprutning över skogsmark. Exemplen är många på hur fenoxisyran 2,4,5-T har hamnat utanför de avsedda besprutningsytorna. Inom Ljusdals kommun i Hälsingland finns exempel på hur trädgårdar och människor fått giftet över sig. I Marks kommun i Älvsborgs län finns exempel på hur giftet hamnat 200-300 m från angivet besprutningsområde. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till motionen 1704.

Herr talman! Jag är tacksam för att jag får gå in och göra ett litet tillrättaläggande i detta skede av debatten, för att det skall bli litet mer ordning på vår diskussion. Låt mig först säga till herr Måbrink att den rad av påståenden som herr Måbrink här har gjort inte gärna kan få stå oemotsagda. Herr Måbrink slår in öppna dörrar, och sedan för han en argumentering mot något som egentligen inte är med verkligheten överensstämmande. Jag vill som exempel ta motionsförslaget om spridning av fenoxisyror från luften över jordbruk. Det minsta lilla kunnande i detta ämne skulle ha hindrat herr Måbrink att motionera om förbud. Man sprider inte fenoxisyror från luften över jordbruk. Varje jordbrukare och envar som har någon liten sakkunskap ler milt överseende mot den ambitiöse motionären. Sedan klämmer herr Måbrink till om dioxinerna, och det vill jag gärna intyga är korrekt. Dioxinerna är mycket farliga och de bör inte få förekomma. Men det vore i hög grad fel om det i debatten fick kvarstå ett intryck av att de här gifterna vräktes ut i naturen i fruktansvärda mängder. Så är inte fallet. Vi har under en lång följd av år haft totalstopp för spridning av gift från luften. Jag vågar påstå det med bestämdhet eftersom jag var ordförande i den utredning som föreslog stoppet. Vidare har man låtit all tillgänglig expertis sätta sig ned till en granskning. Det är inte, som herr Måbrink antyder, fråga om någon enad expertis, utan efter mycket noggrann genomgång har man kommit fram till att, efter av en rad säkerhetsföreskrifter omgärdade bestämmelser, herr Måbrink, tillåta spridning under mycket stark begränsning. Och det finns en rad skogsbolag som - utan att jag på något sätt behöver uppträda här som försvarsadvokat för dem — ändå inte har brytt sig om att använda det medlet. Det är alltså inte så avgörande för deras ekonomi som herr Måbrink vill göra gällande. Precis som herr Måbrink tror jag att fenoxisyror med dioxininnehåll bör bort. Det är helt korrekt. Det finns andra medel som kan användas. Men jag blir väldigt illa berörd när herr Måbrink gör gällande att en rad utanför lagskrivning och statsverk stående faktorer skulle vara avgörande för jordbruksutskottets ställningstagande. Produktkontrollnämnden är vägledande för jordbruksutskottets ställningstagande. Där finns en väl samlad expertis som fått mycket omfattande fullmakter och har mycket omfattande kompetens. I det läget har riksdagen inte haft för Miljövårdspoliti Miljövårdspoliti vana att gå in och ta ställning till speciella kemikalier. Det står ju mycket tydligt skrivet i utskottsbetänkandet att vi räknar med att produktkontrollnämnden verkligen tar detta ansvar eftersom nämnden har den kompetensen och den fullmakten. Jag skall be, herr talman, att få återkomma till övriga talare efter hand.
Herr talman! Jag är litet förvånad. Jag tycker ändå att jordbruksutskottets värderade ordförande bör sitta och lyssna här i kammaren. Om någon slår in öppna dörrar så är det herr Larsson i Borrby. Jag sade ju att det hade insmugit sig ett fel i min motion som gällde just flygbesprutning över åkermark, och jag beklagade detta och sade att utskottet mycket riktigt hade påpekat det. Hörde herr Larsson inte det? Jag tycker att om ni skall gå upp och argumentera så bör ni ändå lyssna på vad man säger. I övrigt slår jag inte alls in några öppna dörrar. Jag citerade — och jag vet inte om ni lyssnade på det — 1 § lagen om hälso och miljöfarliga varor vad beträffar den omvända bevisbördan. Om det finns en vetenskaplig misstanke att exempelvis fenoxisyror är skadliga för människor och natur så bör man kunna förbjuda ett sådant medel. Det finns faktiskt, herr Larsson, när det gäller fenoxisyran 2,4,5-T vetenskaplig misstanke att detta medel är farligt bl.a. på grund av dioxin vid framställningen. Det är en väldigt liten mängd — som jag också sade i mitt anförande — nämligen 10 g år är enligt vissa forskare så giftiga att de kan döda exempelvis 10 000-tals djur. Den andra viktiga punkten som jag pekade på i sammanhanget är att dioxin kan bildas ute i naturen när man har spridit fenoxisyran 2,4,5-T. Ansvariga instanser har hittills inte bemödat sig om att analysera den sidan av problemet. Och det var det jag påpekade. Jag hävdar fortfarande att produktkontrollnämnden i det här fallet inte följer den lag som riksdagen stiftade 1973, tror jag att det var, beträffande fenoxisyran 2,4,5-T. Och det är ganska betecknande för utskottets ledamöter att ni sysselsätter er nära nog inte alls i utskottsskrivningen med just denna viktiga problematik, som så djupt oroar och engagerar människorna i de områden där besprutning sker. Vad ni sysslar med i utskottsbetänkandet är flygbesprutningsförbudet. Detta tycker jag är ganska avslöjande för det slarviga sätt på vilket utskottets ledamöter handlägger de här oerhört väsentliga frågorna.
Herr talman! Det här genmälet är nästan obehövligt. Herr Måbrinks senaste inlägg exemplifierar ju precis vad jag försökte beskriva i mitt tidigare anförande: en blandning av korrekta påståenden och fullständigt ovederhäftiga beskyllningar. Jag vill inte bemöta honom mer än genom att säga, att jordbruksutskottet har förtroende för produktkontrollnämnden och för den lagstiftning som gäller. I de fall som herr Måbrink åbe ropar har man inte följt gällande lagstiftning, och det kan knappast jordbruksutskottet vara ansvarigt för.

Jag har förut bemött bara de delar av herr Måbrinks påståenden som jag fann anledning att särskilt gå in på, men det betyder inte att utskottet skulle vara ointresserat av eller okunnigt om hela den viktiga problematik som här föreligger. Det är, tycker jag, litet onödigt att kasta ut sådana påståenden; det finns inte något underlag för dem i handlingarna och inte heller i vad vi tidigare har sagt i de här frågorna.
Herr talman! Herr Larsson i Borrby får vara vänlig att konkretisera sig när det gäller vad det är för ovederhäftigheter och felaktigheter i vad jag har sagt här tidigare. Det är herr Larssons skyldighet som ordförande i jordbruksutskottet att motbevisa mig på den här punkten, om han kan. Finns det någon vetenskaplig misstanke om att fenoxisyran 2,4,5-T är skadlig för människor och natur eller finns det inte? Om herr Larsson är överens med mig, då borde i rimlighetens namn 15§ lagen om hälso och miljöfarliga varor tillämpas av produktkontrollnämnden. Detta är vad jag har försökt hävda i den här debatten. Den som far omkring med allmänna klyschor om ovederhäftigheter osv. är ju herr Larsson. Jag tycker att man kan begära mera av ordföranden i jordbruksutskottet än dylikt resonemang.

Herr talman! Jag skall i all korthet plädera för motionen 1975/76:430, i vilken yrkas på förbud mot användning av aerosolförpackningar med fluorkarboner som drivgas. Det handlar om s.k. sprej, som används inom de mest skiftande områden. Nu hänvisar utskottet till tidigare behandling. I fjol ansåg riksdagen att man borde avvakta en undersökning från NAS i USA, vilken skulle ge bättre grund för ställningstagande. Den undersökningen är nu klar och bekräftar de allvarliga farhågorna. Vi har i vår motion utförligt motiverat varför vi anser att ett förbud bör införas. Utskottet har en i och för sig positiv skrivning men anser, trots att den tidigare åberopade rapporten nu är färdig, att man skall vänta och göra nya överväganden. Jag tycker att det är tvivelaktigt om det verkligen behövs några sådana; det skall i så fall vara för att fastställa omfattningen av förbudet, om några produkter exempelvis inom medi Miljövårdspoliti Miljövårdspoliti cinen måste undantas osv. Men för det kan man inte behöva uppskjuta det principiella ställningstagandet någon längre tid. Det tycker inte heller Vetenskapsakademien, som säger följande i sin sammanfattning: ”Det har inte funnits någon anledning för Vetenskapsakademien att ifrågasätta de underliggande naturvetenskapliga undersökningsresultaten som presenterats i NAS-rapporten. Däremot gör akademien den bedömningen att detta bakgrundsmaterial nu är tillräckligt för att motivera att motåtgärden bör sättas in i Sverige. Ett av huvudskälen till att denna bedömning något avviker från den som presenteras i NAS-rapportens slutsatser är ett tvivel på att de närmaste årens forskningar kan förväntas undanröja osäkerheten i uppskattningen av ozonreduktionseffekten. Den svenska vetenskapsakademien anser att NAS-rapportens argument om ytterligare några års fördröjning av motåtgärder kommer att kunna hävdas med lika stort berättigande även i framtiden. Ett ytterligare starkt skäl för denna bedömning är det allvar med vilket akademien ser på möjligheten av en direkt klimatpåverkan genom klorfluorkolens växthuseffekt. Vid en jämförelse mellan klorfluorkolens och koldioxidens klimatpåverkan — — — bör man hålla i minnet att en reduktion av koldioxidutsläppen, om än aldrig så önskvärd, är oerhört mycket svårare att åstadkomma än en reduktion av klorfluorkolutsläppen. Det hör också till saken att den ovan nämnda jämförelsen mellan klorfluorkolens och koldioxidens klimatpåverkan är baserad på ett i tiden konstant utsläpp av klorfluorkol. Om i stället utsläppen av klorfluorkol skulle fortsätta att öka skulle deras klimatpåverkan efter några årtionden bli större än koldioxidens. Utan att ha kunnat göra en total ekonomisk värdering av kostnader och vinster förknippade med någon form av restriktioner av klorfluorkolanvändningen gör akademien den allmänna bedömningen att åtgärder nu är mycket väl motiverade. Medvetenheten om detta allvarliga miljöproblem har redan lett till att frågan om förbud mot användandet av klorfluorkol har aktualiserats på flera håll i världen. I några fall har ett sådant beslut redan fattats. —-—-- Eftersom det här gäller ett globalt miljöproblem krävs en stor internationell uppslutning kring en begränsning av användningen av klorfluorkol. Vetenskapsakademien anser att Sverige bör finnas med i täten för en sådan aktion. Detta synes särskilt naturligt eftersom en avsevärd minskning av användningen av dessa ämnen skulle kunna åstadkommas utan större negativa effekter för sysselsättning och för konsumenter.

Jag är helt överens med utskottet om detta. Så är det ju på de flesta områden — det må gälla vatten eller luft. Men det förhållandet utgör ju aldrig något skäl för att vi i Sverige inte skall vidta åtgärder som vi tycker är riktiga. Jag förutsätter liksom utskottet att regeringen ”i kontakt med andra länder och internationella organisationer gör betydande ansträngningar i syfte att åstadkomma en internationell samordning av insatserna på förevarande miljövårdsområde”. Men att sådana ansträngningar görs innebär ju inget hinder mot att Sverige vidtar åtgärder i nationell skala; det måste ju tvärtom stärka den svenska positionen. I några delstater i USA har, som tidigare anförts, redan fattats beslut om förbud mot användningen av klorfluorkol. Vi tycker i likhet med Vetenskapsakademien att detsamma bör kunna ske i Sverige utan någon större tidsmarginal. Svenska folket berövas ingenting värdefullt men befrias från en miljöfara. ”Enligt utskottets mening innebär de nya rönen beträffande klorfluorkolens miljöpåverkan en bekräftelse på att utsläppen av klorfluorkolen utgör en betydande källa till oro.

Om svaret på den frågan blir positivt har jag ingen anledning att yrka bifall till motionen.
Herr talman! Jag skall i all korthet kommentera motionerna 238 och 239, vilka berör frågan om ett bättre tillvaratagande av våra naturresurser. Vad jag åsyftar med dessa motioner är att påtala det slöseri som förekommer, och min oro grundar sig i det förhållandet att våra naturresurser inte är outtömliga. Särskilt med hänsyn till de svältande folken i världen bör det framstå som en plikt och skyldighet att iaktta sparsamhet med de naturresurser som vårt lands befolkning förfogar över. Även om vi därmed inte avskaffar världssvälten, så är det ändock till sist en fråga om solidaritet och om människosläktets förmåga att överleva — globalt sett. Otvivelaktigt har köp-och-släng-mentaliteten blivit alltför dominerande i vårt levnadsmönster. Stundom kan det visserligen för en enskild medborgare synas föga ekonomiskt att ta till vara förbruknings och ka Miljövårdspoliti pitalvaror för eventuell reparation, lagning och därmed återanvändning, men sett från ett vidare samhällsekonomiskt perspektiv är en sådan inställning förkastlig. Ett positivt inslag i den livliga debatten om våra naturresurser har varit att människor engagerats i dessa problem på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Särskilt gäller det ungdomen. Både i fråga om vår solidaritet med u-länderna och i fråga om vår egen framtid har de unga kanske mer än den äldre generationen aktivt försökt att påverka opinionen för sparsamhet med våra tillgångar. Det är glädjande i och för sig, men vad jag efterlyser i sammanhanget är information på bred front som bekostas av samhället, information som skulle omfatta alla de områden där det enligt min uppfattning verkligen skulle gå att spara naturresurser. Det torde vara ostridigt att köp-och-släng-mentaliteten måste ersättas med en attitydförändring. Vi måste komma till insikt om att för oss gäller endast rätten att bruka våra resurser, inte förbruka dem. Det gäller att ta vara på våra begränsade resurser och använda dem på ett sådant sätt att de kan återanvändas. Jag har i motionerna 238 och 239 pekat på resursslöseriet, exempelvis på hur mycket skog som inte tas till vara, s.k. avfallsskog, som skulle kunna användas som bränsle. Jag har pekat på det enorma slöseri som alla engångsförpackningar utgör. Vidare har jag berört frågan om tillvaratagande av matavfall på våra sjukhus och vårdinrättningar, där man tyvärr i stor utsträckning låter prima matavfall, som med fördel kan användas som svinfoder, brännas upp. Även om det sker med iakttagande av gällande hälsovårdsstadga borde det icke få förekomma att huvudparten av matavfallet bränns upp i stället för att det tas till vara till djurföda. Syftet med mina motioner är att markera en viljeyttring: svenska folket måste i större utsträckning än vad som nu sker inse att det gäller att spara på våra resurser. Jag har väldigt svårt att få något riktigt grepp om utskottets skrivning. Å ena sidan är man positiv, men å andra sidan är man negativ. Utskottet hänvisar när det gäller ett bättre tillvaratagande av skogsavfallet till bl.a. 1973 års skogsutredning, och säger att något särskilt initiativ inte är påkallat från riksdagens sida. Varför kunde inte utskottet, med åtminstone några rader i det annars så digra betänkandet, ha påpekat vikten av ett bättre tillvaratagande av skogsavfallet? När det gäller matavfallet på våra sjukhus och vårdinrättningar anser utskottet att den frågan faller inom ramen för vad utredningen om omhändertagande av sjukhusavfall enligt sina direktiv har att pröva. Jag skulle vilja fråga Anna-Greta Skantz eller Arne Magnusson i Nennesholm, som är sakkunniga i denna utredning, om det är så att utredningen också haft att utreda frågan om återvinning av matavfall vid våra sjukhus och vårdinrättningar. Om svaret är ja, så blir jag minst sagt förvånad. Innan jag skrev motionen 239 erhöll jag från vederhäftigt håll besked om att utredningen inte skulle befatta sig med denna fråga. Utskottet har dock en annan mening. Vad säger nu experterna om riktigheten i detta påstående? Jag väntar med intresse på svaret. Herr talman! Motionerna är avstyrkta. Jag finner det föga meningsfullt att gå emot ett enhälligt utskott, varför jag avstår från att yrka bifall till mina båda motioner. Jag nöjer mig med att markera min inställning till slöseriet med våra naturresurser genom vad jag här anfört.

Herr talman! Jag har i en motion, 1975/76:243, hemställt att riksdagen beslutar att hos regeringen anhålla om förslag till ändringar av gällande bestämmelser i naturvårdslagen rörande täktverksamhet, innebärande att sådan verksamhet ej får påbörjas innan myndighets beslut i frågan vunnit laga kraft. Det förhåller sig nämligen så att den som erhållit tillstånd för matjordstäkt inte behöver avvakta tillståndets lagakraftvinnande. Exploatören kan sålunda så fort tillstånd erhållits bortforsla matjorden. Tillståndet kan tillika vara kombinerat med tillstånd för grustäkt. Det är inte ovanligt att klagan förs över dylik tillståndsgivning. Ofta är det kommunala byggnadsnämnder som överklagar. Under tiden fram till dess att överklagan behandlas kan exploatören ha hunnit med att bortforsla täktområdets massor. Det står visserligen i bestämmelserna att exploatören kan åläggas att återställa området i tidigare skick, om överklagan skulle vinna gehör hos regeringen. Men vad är att göra när hela området har skövlats? Det är en praktisk omöjlighet att återställa det. Jag vet flera platser där så har varit fallet. Både matjorden och gruset hade bortförts. Under tiden har beslutet överklagats, men även om en klagande - i detta fall byggnadsnämnden — har vunnit gehör för sina synpunkter har det varit omöjligt att återställa området i dess ursprungliga skick. Det kan innebära oerhörda problem från natur och miljösynpunkt. Utskottet skriver: ”Nackdelarna med en omedelbar verkställighet av beslut om tillstånd till täktverksamhet kan motverkas på olika sätt. Sålunda finns t.ex. möjlighet för besvärsmyndigheten —---—- att förordna om inhibition, dvs. att överklagade beslutet i avvaktan på prövningen av anförda besvär inte skall gälla.” Denna möjlighet har också utnyttjats vid något tillfälle av regeringen i samband med att naturvårdsverket har överklagat en liknande tillståndsgivning. Men jag har inte sett att denna inhibition i något fall har använts i samband med att kommuner har överklagat ett täkttillstånd. Och jag menar att samma bestämmelser som gäller för naturvårdsverket borde gälla också för kommunerna. Om utskottet hade gått så långt i skrivningen att man hade förordat att besvärsmyndigheten vid ett överklagande från en kommun borde förordna om inhibition skulle mycket ha vunnits. Om en kommun överklagade ett beslut om tillståndsgivning skulle alltså någon täktverksamhet inte få förekomma förrän beslutet vunnit laga kraft. I dessa tider när det är mycket aktuellt med grustäkt och speciellt matjordstäkt kan ett sådant tillstånd som länsstyrelsen beviljar ställa till stora svårigheter i Miljövårdspoliti kommunerna. Därför anser jag att de kommunala byggnadsnämnderna borde få nära nog vetorätt. Herr talman! Jag skall inte ställa något yrkande i dag. Jag hoppas att utskottets skrivning ändå i viss mån skall kunna dämpa den allvarliga täktverksamhet som förekommer litet varstans. Jag förbehåller mig emellertid rätten att återkomma i ärendet för att få åtgärder vidtagna i detta hänseende.

Herr talman! Det är signifikativt att vi tar nästan lika lång tid på oss för att debattera miljöfrågorna som hela jordbruksfrågan i övrigt. Jag tror att det är rätt att vi gör det mot bakgrund av den betydelse som de frågorna har. Jag har själv i all anspråkslöshet skrivit motionen 1975/76:1699, där jag hemställer att riksdagen föreslår regeringen att bärkraften hos marker och vatten får utgöra ledstjärnan vid all planering och lagstiftning för naturens utnyttjande för fritidsändamål. Vad är då bärkraften? Det är vad våra biologiska tillgångar tål utan att vi tar ut mer än vad återväxten medger för att balansen skall kunna upprätthållas, att slitaget vid utnyttjandet av markerna för friluftsliv inte heller ändrar själva balansen i markerna. Jag tror det är riktigt att använda ordet bärkraft, för det är just vad det gäller: Vad bär våra marker? Vi skall inte utnyttja dem mer än de orkar bära för att kunna återställas. Motionen är välvilligt behandlad av utskottet. Men fina skrivelser är en sak, en annan är om det finns en bevakning så att syftet med denna motion och andra i praktiken kan tillgodoses. Detta sker tyvärr inte. Vi har varken resurser eller förmåga att följa upp alla de fina beslut som fattats i miljöfrågor av Sveriges riksdag. När vi slår oss för bröstet och säger att vi är bäst i världen — det har nästan sagts här i dag också — får det inte bli så att vi bara är bäst på papperet, och att vi sedan hänvisar ett sådant papper till våra vänner i andra länder när vi skriver konventioner och deltar i miljösammanhang ute i världen. Låt oss ta ett exempel som herr Lundkvist berörde litet i sitt anförande, nämligen fisket. Om man drar konsekvenserna av bärkraften kan man när det gäller fisket i Kattegatt, i Östersjön och våra vatten över huvud taget säga att vi tar ut mer än återväxten, mer än dessa vatten bär. Havets tillgångar minskar. Vissa arter försvinner helt. Mycket litet blir kvar och återställandet kanske tar en lång tidsperiod. Vi står f. n. utan möjlighet att förhindra detta. Vi nästan resignerar inför problemen. Vi faller tillbaka på politiska beslut utan att kunna effektuera dem. All heder åt utskottets välvilja, förståelse och kunnighet, men direkta åtgärder och ett bättre beslutsunderlag, som fru Anér talade om, måste till. De är för dåliga ännu. Vi lyckas delvis med avloppsfrågor — det är positivt — med landskaps vård, som det är lättare att ta på, och med vissa delar av vår arbetsmiljö, fast det är oändligt mycket som kvarstår. Vi börjar fundera på avfallsfrågorna. Men fisket i hav och insjöar försämras på grund av utfiskning. Fisket i Norrland försämras alltmer på grund av utfiskning. De flygplan som går med norrländsk fisk till de södra delarna av Sverige för med sig för mycket fisk för att tillgångarna i de vattnen skall kunna återställas. Vi vågar inte ta itu med det problemet riktigt. Även miljöförstöringen i luften är en bidragande orsak. På teknikens område tar vi fram nya båtar som rusar fram på våra vatten och förstör otaliga biologiska arter, vilka har svårt att åter utveckla sig. Vi har vissa lagar mot detta, men hur används de lagarna av de myndigheter som har att bevaka dessa områden? De används för dåligt. Delar av fågellivet håller på att försvinna i vårt land och i hela världen. Vi jagar egentligen fel arter i dag. Vi jagar arter som vi tycker det är fint och vällovligt att äta och även angenämt att stoppa i oss. Och då glömmer vi arter som det är för gott om och som utvecklas i för hög grad, vilket förstör balansen i naturen; t.ex. kråkor, skator, etc. Vissa djurarter är på väg att försvinna. Människorna borde vara mer delaktiga och engagera sig mer i arbetet på att hitta vägar för att klara vår miljö. I ett, som vänsterpartiet kommunisterna säger, kapitalistiskt samhälle, dvs. ett samhälle som vårt, kan människorna genom sin frihet opponera och skapa möjligheter att förbättra situationen. I ett slutet samhälle, som herr Claeson och andra har talat om, kan man inte lösa problemen på samma sätt. Där får naturen stå tillbaka för samhällets intressen. Det är alltför väl omvittnat. Herr talman! Jag är inte bara pessimistisk, men jag vill framhålla att synpunkterna på miljön måste åtföljas av flera praktiska åtgärder än som f.n. sker. Jag har inget yrkande.